Herr talman! Även om ämnet för dagens debatt är småföretagen går det inte att bortse från det ömsesidiga beroendet mellan stora och små företag. Det har varit populärt att citera viss press i dag på morgonen. Man har glömt en tidning, nämligen Dagens Industri. Där står det nämligen på två sidor att lågkonjunkturen kom av sig. Man räknar med mycket stora investeringsökningar för svensk industri 1996. De totala investeringarna kommer att vara på inte mindre än 69 miljarder. Man har gått igenom bransch för bransch. Många av de branscher där investeringarna kommer att öka kommer att ha direkt applikation på småföretagen. Det är glädjande. Jag tycker att vi behöver ha litet balans på den svartmålning som kommer från visst håll. Sambandet mellan storföretag och småföretag finns också när det gäller kompetensöverföring och utvecklingsarbete. På flera håll i landet bygger man nu upp utvecklingscentrum, s.k. EUC. Vi har på Näringsdepartementet under en tid arbetat för att skapa resurser och utrymme för detta EUC-koncept. Vi kommer att fortsätta det arbetet för att se till att försöka få finansiella resurser till dessa mycket viktiga utvecklingscentrum. Vi vet också att kompetensutveckling och kunskapsutbyggnad är en av de frågor som regeringen kommer att satsa på. Vi har redan fått möjlighet genom mål 4-pengarna från EU. I den s.k. Perssonplanen kommer en mycket kraftig satsning på detta område. Herr talman!

Denna mandatperiod tycker jag är en viktig utgångspunkt för att fortsätta detta. Man hänvisar till att Mona Sahlin i debatten har sagt att småföretagarna är vår tids hjältar. Jag har kanske inte lika lätt för att komma med denna typ av populäruttryck. Jag kan säga att jag under mina 15 år som kommunalråd i Halmstad hade ansvar för näringsliv och företag. Jag träffade många företagare. Jag var med och skapade en hel del nya småföretag och vet ungefär hur de resonerar där. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi tillsammans försöker ha den utgångspunkten. Jag är i alla fall beredd att medverka till att betingelserna för småföretagen hela tiden blir ordentliga. Sedan gäller det arbetsrätten. Jag måste säga att det måste vara viktigare att parterna kan komma överens om en vettig arbetsrätt. De skall ju sedan umgås ute på företagen. Det är mycket bättre att de klarar av detta än att vi från riksdagen skall påtvinga dem en lagstiftning som de sedan kommer att möta och ha svårigheter med. Låt parterna fortsätta i detta syfte! Jag återkommer när det gäller momsen i min nästa replik. Hedlund från Moderaterna räknade upp vad regeringen hade gjort. Jag vill bara säga att det finns en annan sak som regeringen har gjort. Vi har nämligen börjat att sanera statsfinanserna. Vi har gjort slut på den lånekarusell som vi fick överta, och det har medverkat till att Riksbanken nu kan börja sänka räntorna.

Herr talman! Det är naturligtvis bra att storföretagen investerar, men vi vet att många av de investeringarna handlar om att ta bort arbetsplatser. Skall sysselsättningen öka måste vi satsa på de mindre företagen. Jag tycker att det är bra att två deltagare i denna debatt kommer från Småland. Precis som de har framhållit har vi ju i vårt eget land en sådan väldigt god illustration av vad det betyder att få fram en småföretagarkultur. Det är i de bygderna man klarar lågkonjunkturerna bäst. Det är den kulturen vi behöver i hela Sverige. Många blir upprörda när de hör om svenska patent som försvinner utomlands. Jag tycker också att det är mycket upprörande, i varje fall om det inte är lika många utländska patent som exploateras i Sverige, och det är det tyvärr inte. Detta har genom åren lett till att politikerna - framför allt de som har socialistiska utgångspunkter - har kläckt massor av idéer om hur staten skall få fram riskkapital till bra idéer. Jag utesluter inte att det kan finnas uppgifter för staten på detta område, och jag vet att också Centern funderar över statliga nyföretagarlån och allt vad det heter. Regeringens senaste idé på området är att AP fonderna skall kunna köpa aktier för att på det sättet försörja företag med riskkapital. Men låt oss komma ihåg att allt detta innebär ett lappande och lagande - därför att man i grunden har förstört en marknadsmässig riskkapitalförsörjning, därför att vi aldrig har vågat acceptera de vinstnivåer och den vinstbeskattning som skulle ha lett till en normal riskkapitalförsörjning. Eftersom det här är en så manlig debattpanel är det viktigt att vi inte alltför snabbt går förbi det här med kvinnoföretagande - det nämndes här från Centerns sida. Det är, tycker jag, ett exempel på att man kan tänka sig exceptionella statliga insatser därför att det är så uppenbart att vi här har en potential som inte utnyttjas. Vi måste tänka mycket på kvinnligt företagande, ungt företagande, invandrarföretagande. Men sanningen är väl tyvärr den att Centern och Socialdemokraterna har sänkt de viktiga nyföretagarlånen, som kvinnor kan få. Låt mig fortsätta med Centern. Ni lade ju fram ett program häromdagen. Jag har läst det noga och måste tyvärr konstatera att det är väldigt mycket ord och ganska få konkreta förslag. På s. 23 står det äntligen: "fler företag och företagare". Det är tyvärr mycket abstrakta förslag som läggs fram även där, men ett av dem är att man skall ha en konsekvensanalys innan man genomför någonting som påverkar företagen. Men förstår ni inte hur hånfullt detta ter sig för företagarna, som vet att ni var med och röstade igenom de nya momsreglerna? Konsekvenserna var ju väl belysta innan beslutet fattades. Det varnades ju för dem från alla möjliga håll. Att då komma några månader senare och säga att man alltid skall ha en konsekvensanalys uppfattas bara som ett hån. Ni visade ju förra gången det här var aktuellt att ni inte är beredda att ta konsekvenserna av den information ni får. Förklaringen framgick ganska tydligt ur den förra debatten, nämligen att ni är så intresserade av att ha positionen som stödparti till Socialdemokraterna att ni är beredda att acceptera också förslag som är dåliga för Sveriges småföretagare.

Herr talman! Sverige är fantastiskt! Och även Sveriges riksdag, eller åtminstone den del av den som företräder majoriteten, är fantastisk. I denna minidebatt om ett av de centralaste frågeområdena för Sveriges framtid har det inte visats någon större ånger över felaktiga beslut. Man tänker minsann fortsätta på den inslagna vägen! Vi skall noggrant följa hur det utvecklas för företagen med anledning av momsen, säger näringsministern. Det visar bara att man inte riktigt förstår hur allvarligt ingreppet är. Skall småföretag slås ut innan vi i riksdagen ändrar våra beslut? Vi måste agera nu! Centern är ju trevlig att lyssna till. Det mesta som Kjell Ericsson säger kan jag hålla med om. Men varför då inte också visa er inställning i handling? Var fanns ni någonstans när vi diskuterade momsen? Ni säger ju att ni är ett småföretagarparti och har förankring bland småföretagarna, men den gången var det som att tala för döva öron. Det kan ju inte bero på det statsfinansiella läget, som åberopades. Det är inte varje dag jag kan säga att jag delar Vänsterns syn på något, men Per Rosengren sade från talarstolen kloka ord om detta. Herr talman! På två minuter hinner man inte med så mycket. Till sist vill jag bara säga till de partier som sjunger företagens lov men som ännu inte gått från ord till handling: Acceptera verkligheten och låt oss tillsammans ge företagen en chans att rädda Sveriges framtid! Vi moderater kommer att stödja alla vettiga förslag. Är det så att ni inte har egna idéer är ni välkomna att botanisera i vår katalog över åtgärder. De står fritt till förfogande.

Herr talman! Jag redogjorde redan i mitt förra inlägg för vårt ställningstagande i momsfrågan. Jag vill bara än en gång säga att det ingick i ett stort paket när det gällde att få ned räntan och sanera ekonomin. Jag sade också att vi nu tittar närmare på det här och även är beredda att göra en revidering. I samband med småföretagens situation är det också en rad andra frågor som måste få sin lösning, om vi skall få det goda småföretagarklimat som vi önskar. Som svar till Göran Hägglund vill jag säga följande. Som gammal bondson vill jag gärna ha en ko som mår bra och som mjölkar mycket. Hon skall också ha foder i rätt tid. Det kan man överföra till småföretagen. Jag tycker att det är viktigt att man verkligen ser till att få till stånd ett sådant klimat, så att småföretagen mår bra. Jag vill bara igen nämna arbetsrätten. Vi måste få enklare regler, så att det går att nyanställa. I dag har man ofta korta orderstockar, och det är svårt att få en överblick över läget. Skall man då våga anställa kan man inte ha en krånglig arbetsrätt som lägger hinder i vägen. Det är likadant när det gäller dubbelbeskattningen. Det är helt orimligt att man skall betala skatt två gånger när man sparar i aktier - sparar man på bank eller i riskfria statsobligationer betalar man skatt en gång. Den ordningen kan vi inte ha om vi skall få fram de hundratals miljarder som behövs till investering i företag också framöver. Vi måste också hitta nya verksamheter, som genererar nya jobb. Den privata tjänstesektorn är ett område. Vi har också hela den gröna sektorn, som kan ge många nya jobb. Inte minst på energisidan finns det möjligheter; jag tänker då på både bioenergin, vindkraften, solenergin och även på möjligheterna att effektivisera befintliga kraftverk inom vattenkraftens område. Möjligheter finns det också inom andra miljöprojekt. Vi har också uppfinnarna och innovatörerna, som måste få en rimlig chans att utveckla sina idéer här i Sverige och inte åka utomlands. Vi har alltså en massa åtgärder att vidta som gynnar småföretagarna. De behövs verkligen här i vårt land.

Herr talman! Det är en viss skillnad mellan partiernas syn på småföretag - det är alldeles tydligt. När vi pratar om småföretag pratar vi om småföretag - småföretag, enskilda firmor, handelsbolag och även s.k. försörjningsföretag. När andra pratar om småföretag är det fråga om riskkapitalavdrag eller dubbelbeskattning. Men om man för debatten på det sättet vet man inte vad den stora mängden småföretag sysslar med, vad småföretag är för någonting här i landet. Vi har lagt fram konkreta förslag på skatteområdet, på finansieringssidan och även när det gäller riskkapitaltillskott, förslag som är klart anpassade efter de verkligt små och medelstora företagen. Ni andra har ett placerarperspektiv, och det är problemet för er. Ni kan aldrig närma er problemen med småföretagen om ni inte skaffar er ett företagarperspektiv. Ni har fortfarande på er era ideologiska skygglappar. Göran Hägglund från kds hade inte haft någon kontakt med företagare under sin uppväxt när han bodde i Degerfors. Till skillnad från Göran Hägglund kan jag säga att jag är uppvuxen i en riktig småföretagarmiljö. Jag har därefter fortsatt att arbeta i en småföretagarmiljö, nämligen med att hjälpa, bistå, just småföretag, enmansföretag och upp till företag med 4-6 anställda, s.k. försörjningsföretagare. Jag vet därför vilka problem de har. De har inte de problem son ni inbillar er. Dagens problem, som har dykt upp i massmedierna, handlar ganska mycket om att sysselsättningen i de små företagen börjar att minska. Det är klart att det är så. De är ju i ganska stor utsträckning underleverantörer till exportindustrin. Det är ganska naturligt att de drabbas nu. Därför är det mycket viktigt att satsa på försörjningsföretagarna, ha ett klart företagsperspektiv och gå ifrån placerarperspektivet.

Herr talman! Två saker på två minuter. Jag kan inte heller undgå att kommentera momsredovisningsreglerna. Det har sagts mycket om dem här. Skälet till att vi i Miljöpartiet stod bakom dessa regler var just att de allra flesta företag i det här landet skulle få en bättre situation genom att de inte behövde redovisa sin moms mer än en gång om året. Om det nu visar sig att det uppstår väldigt stora problem för andra kategorier av företag finns det en öppning. Det har vi hört från näringsministern. Man tittar på detta och är beredd att ompröva det. Låt mig då tala om att det för oss inte ligger någon prestige i att stå fast vid ett sådant här beslut. Detta gjordes av statsfinansiella skäl. Visar det sig att det skulle vara positivt att förändra reglerna igen skall vi gärna bidra till det. Sedan har vi det andra. Jag kan hålla med Per Rosengren i mycket av det han säger. Det är ett problem att vi definierar småföretag på så olika sätt. Vi brukar normalt sett säga att småföretag har upp till 200 anställda. Men det är naturligtvis en oerhörd skillnad mellan att ha 200 anställda och att ha två anställda. Jag tror att vi måste börja se till de allra minsta företagen. Någonstans börjar företagandet. Det är där attityderna till företagsamheten börjar. Det finns det som vi kallar för livsstilsföretagande eller försörjningsföretagande som är en väsentlig del i hur vi grundlägger attityderna till även de något större små företagen.

Herr talman! Jag hoppas att statsrådet i sitt kommande inlägg kommer att ägna några minuter åt momsfrågan. Det är väl den fråga som närmast har föranlett den här debatten. Den skapar väldigt mycket oro och bekymmer framför allt bland många av de mindre företagen i landet. Deras likviditet försämras allvarligt, och de tvingas ofta låna pengar för att kunna betala skatt i förtid. Jag tycker alltså att man borde kasta prestigen och säga att man har gjort ett misstag och att man tar tillbaka beslutet. Jag tror att regeringen skulle vinna mycket respekt på det. Per Rosengren kastar sig med friskt mod in i den här debatten trots hans partis historia när det gäller företag och företagande. Det har jag naturligtvis den största respekt för. Hans parti röstar ju i stort sett emot alla sådana förändringar som jag, mitt parti och flera andra partier tror skulle bidra till ett förbättrat klimat för företag och företagande. Jag menar, möjligen till skillnad från Per Rosengren, att det finns för mycket politiskt reglerande av företagen. Jag tror inte att vi som politiker är bäst skickade att tala om hur företagen skall bete sig på varje område. Det finns alltså för mycket reglerande. Kjell Ericsson hade ett inlägg på det zoologiska området med hänvisning till min tidigare bild om djurriket. Jag tänkte bemöta honom och den här gången hänvisa till hönsgården. Det är ju till sist inte kacklet som räknas, utan det är själva värpningen.

Herr talman! Jag vill börja med att påminna om vad regeringen har gjort under det senaste året. Avkastningskravet på ALMI och Industrifonden har sänkts, vilket har ökat lånekapaciteten med 200-300 miljoner. Industrifonden har fått vissa möjligheter att också gå in med riskkapital. Vi har kommit med riskkapitalavdraget. Ramen för kvinnliga företagslån är tredubblad. Kompetensutveckling för småföretag har jag nämnt tidigare. Vidare har vi teknikspridning för små företag. Vi har infört exportsatsningar, och vi har som sagt var kommit med byggstimulanser på en total åtgärdsvolym på 36 miljarder. Ett par tidigare talare har här hänvisat till Gnosjö och Västbobygden. Det var Hägglund från kds, och jag tror att Korsberg från Miljöpartiet också var inne på det. Jag har släktingar som är småföretagare just i den här bygden. Jag vet också att man klarar sig väldigt bra. Men Gnosjö tillhör väl Sverige? Och i Gnosjö arbetar man väl enligt precis samma regler som alla andra småföretag i det här landet? Hur klarar de sig med de hemska regler som finns för småföretag i det här landet? Det är en intressant frågeställning. Låt mig sedan gå över och svara på frågan om dubbelbeskattningen. Där gäller det jag tidigare har sagt. Det pågår en utredning. Vi har avsatt 2 miljarder till småföretagarsatsningar. Vi får avvakta tills utredningen har kommit med sitt betänkande. Avslutningsvis vill jag säga några ord om momsen. Jag står för det jag sade i riksdagen vid den muntliga frågestunden. Jag gav inga löften då, och jag tänker inte ge några löften nu. Men jag har den största förståelse för problematiken. Därför gäller det som jag sade i mitt inledningsanförande - vi följer utvecklingen mycket noga. Skulle det visa sig att vi behöver vidta åtgärder när vi har gjort en längre slutsummering av den här frågan får vi överväga det då. Därför är det inte aktuellt för närvarande, men vi håller mycket stor uppsikt över frågeställningen. Jag nämnde att investeringarna nu 1996 kommer att belöpa sig på 69 miljarder. Jag föreställer mig att många av de investeringar som görs av storföretagen kommer småföretagen till godo eftersom de flesta småföretag i vårt land faktiskt jobbar som underleverantörer. Bilindustrin är ett konkret exempel som sysselsätter många småföretag. Där har småföretagen faktiskt en enorm glädje av att investeringarna går upp i storföretagen. Därför är det viktigt att det samspel som finns mellan stora och små företag också framhålls. Därför är det så glädjande att kunna konstatera att investeringsviljan är så stor och att vi har ett så fint industriklimat i vårt land som vi trots allt har.

Herr talman! Skall vi klara jobben måste vi vara beredda att tänka nytt. Väldigt många som har funderat på de här frågorna har kommit fram till att tjänstesektorn är strategisk. Näringsministern har ett inlägg kvar, och jag skulle vilja fråga: Finns det några förhoppningar om att regeringen kan tänka sig en sänkt tjänstebeskattning? I den intervju med arbetsmarknadsminister Sundström som jag redan har citerat ger han faktiskt en liten öppning. Sedan går han vidare och ger ett mycket egendomligt exempel. Han säger att byggmomsen t.ex. skulle kunna sänkas. Men byggbranschen ingår i all statistik i varusektorn. Det är alltså inte något exempel på sänkt tjänstemoms. Dessutom är byggbranschen, vid sidan av jordbruksbranschen, den mest och längst subventionerade i Sverige. Jag tycker inte att det är något framtidstänkande. Finns det några planer på att sänka tjänstebeskattningen? Jag har ännu en fråga. Är regeringen beredd att kraftfullt gripa in om parterna på arbetsmarknaden misslyckas med en reformering av arbetsrätten? Är regeringen då beredd att prioritera intressena för dem som har hamnat utanför arbetsmarknaden? Vi talar ju mycket om outsiders, om vi använder ett engelskt uttryck. Alldeles för litet intresse ägnas åt situationen för outsiders på den svenska arbetsmarknaden. Däremot stärker insiders, de som har jobb, sin position. Till sist vill jag ta upp konkurrensfrågorna. Näringsministern nämnde dem själv. Samtidigt har ni försvårat för alternativen i kommunerna och slagit vakt om de kommunala monopolen. Ni har här i riksdagen skärpt det kommunala planmonopolet som skall göra det svårare för uppstickare i t.ex. livsmedelsbranschen. Menar ni allvar med talet om att ta itu med konkurrensfrågorna?

Herr talman! Jag vill svara på den fråga som ställdes om arbetsmarknadsministerns öppenhet i det han har uttalat. Jag har inga svårigheter att ansluta mig till arbetsmarknadsministerns öppenhet, men jag vill samtidigt understryka finansieringstvånget. Alla nya utgifter skall finansieras. Denna regering vill oerhört tydligt visa att den inte vill sätta i gång ett fritt fall i statsfinanserna igen. Det som vi har uppnått i statsfinansåtstramning skall faktiskt också plockas hem. Vi måste vara noggranna med att inte äventyra detta. Jag har fortfarande uppfattningen att parterna är de som är bäst skickade att komma överens när det gäller arbetsrätten. Jag är faktiskt optimistisk. Parterna, som umgås och förhandlar i många andra frågor, har lärt sig att klara av denna typ av förhandlingar. Jag tror att man så småningom kommer att hitta en lösning även på detta problem. Jag tror att detta är det bästa. Som jag sade tidigare skall ju parterna sedan mötas ute på de enskilda företagen, och då är det alltid en fördel att de centralt har närmat sig varandra och kompromissat. Då har de också en förmåga och en möjlighet att kunna fungera på ett smidigt sätt. Avslutningsvis vill jag säga att jag uppskattar att Folkpartiet tog initiativ till denna debatt. Jag tycker att det har varit en bra debatt i dag, men låt oss inte stanna vid den. Låt oss hela tiden fokusera på nödvändigheten av att ha en bra småföretagarpolitik. Jag inbjuder även i fortsättningen till breda lösningar på problem kring det som är så viktigt för vårt land, nämligen småföretagens villkor.

Herr talman! "Varje gång en familj kokar middag på kärnkraftsel produceras lika mycket plutonium som förslår att ta livet av familjen." Det sade Hannes Alfvén. Kärnfysikprofessorn och nobelpristagaren Hannes Alfvén gjorde en helomvändning angående kärnkraften när han arbetade i USA. Kärnkraftens radioaktiva avfall med bl.a. plutonium menade han var dödens gift, och fullt riktigt är Pluto dödens gud. Ett mikrogram, en miljondels gram, plutonium är dödande om det inandas och sätter sig i lungan. Detta gift produceras varje dag - år ut och år in. Tala om tillväxt! För oss i Miljöpartiet de gröna är det helt ofattbart att inte någon från linje 3-partierna reserverat sig i dagens betänkande, som handlar om något så allvarligt som kärnavfallet - en olöst fråga. Här finns 44 motionsyrkanden att hänga på. De handlar om lokalbefolkningens inflytande över slutförvarsprocessen, om Studsviks kommersiella drift med importerat kärnavfall, om avsaknaden av miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten i Studsvik, om Ågestareaktorn, om kärnavfallet i Norden, om amerikanskt kärnvapenmaterial som stannat i Sverige, om slutförvaret och om dess brister. Farorna med kärnavfallet och avfallslagringen kan i princip inte värderas. Trots förvaringens faror i form av läckage, attentat, materialets utnyttjande som framtida terrorvapen - kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar - och förvar under ofattbara tidsrymder, upplever vi dessa risker som icke jämförbara med den potentiella kärnkraftsolycka som kan ske i Sverige. För oss miljöpartister är det helt obegripligt hur någon politiker kan ta ansvar för att driva kärnkraften vidare. Ozonhål och växthuseffekt är globala problem som alla nationer skall ta ansvar för. Men en svensk kärnkraftsolycka är enbart de svenska ja-politikernas ansvar. Det är ett dilemma för oss att vi inte förstår hur någon över huvud taget kan ta de fasansfulla effekterna av en svensk kärnkraftsolycka på sitt ansvar. Hur kan man någonsin ta det ansvaret bara för att tillfredsställa den här generationens krav på bekvämlighet och standard? Herr talman! Under kärnkraftens långa inledningsskede 1940-1960 fanns inget avfallsproblem. Utåt sett existerade inget avfall. Avfallet var eftertraktat och hemligstämplat militärmateriel. Det existerade knappast några avfallsproblem före Rachel Carsons Tyst vår. Ett forskningsprojekt startades som uppgavs visa hur avfallsfrågan skulle lösas, men bl.a. i USA fanns ett antal forskare som var kritiska, och visade att den påstådda lösningen var ett önsketänkande. Kärnkraftsintressenterna startade då ett nytt projekt som visade en annan, och absolut säker, metod att ta hand om avfallet. När denna kritiserats ihjäl kom ett nytt förslag som rönte samma öde. Så har kräftgången fortsatt - även in i Sverige. Euforin över kärnkraften på 50 och 60-talen, då man talade om självförsörjning med uranbrytning, tungvattenreaktorer och upparbetning var ett kärnvapenprogram under förklädnad. I Sannäsfjorden i norra Bohuslän planerades en plutoniumfabrik. Denna idé gavs upp först i slutet av 60-talet. Bertil Perssons motion här i dag vill jag påminna om att den svenska kärnkraften var ämnad just för att ta fram en blågul atombomb. 1959 sade riksdagen nej till detta, efter en hård kamp av de socialdemokratiska kvinnorna Inga Thorsson och Ulla Lindström. Men kärnkraften byggdes ut. Så sent som 1974 planerades Först i slutet av 1970-talet började en seriös offentlig kärnkraftsdebatt. Avfallet diskuterades inte, utan mest drift och säkerhetsfrågor. Som kuriosa måste jag nämna att Thorbjörn Fälldin, vår före detta statsminister, inte visste något om avfallets farlighet förrän fem år efter starten. Denna bekännelse gjorde han för mig i januari i år, 1996! Det enda man hade kontrollerat före starten av Oskarshamn 1 var, enligt Fälldin, den marinbiologiska miljön och effekterna på den. Det gjordes ingen ekonomisk planering för avfallshanteringen, och någon allmän medvetenhet om svårigheterna att ta hand om avfallet fanns inte. I vanlig god ordning tillsattes en utredning, som kom fram till att avfallet skulle inkapslas och placeras på 500 meters djup i berggrunden. På detta djup, påstod utredningens geolog, skulle sprickfritt berg hindra spridningen av radioaktiva ämnen. Utredningen delade också upp ansvaret på så sätt att staten fick en passiv, övervakande roll, medan kärnkraftsbolagen fick ansvar för allt praktiskt arbete för lösningen av kärnavfallsproblemet. Men sprickfria berg finns inte. Rabbe Sjöberg, forskare vid Umeå universitet, presenterade 1994 en doktorsavhandling som visar att det inte existerar sprickfria berg. Det kan inte heller ges någon garanti för att sprickor inte skall uppstå under den oerhört långa tid som ett slutförvar av kärnavfall kräver. En ännu färskare doktorsavhandling, med en kartläggning av berggrunden, presenterades av Dan Doktorsavhandlingen visar på nya metoder att hitta sprickor - ett genombrott i forskningen, sägs det. Dan Nisca har satsat 150 000-200 000 kronor av egna medel för att kunna agera som fristående forskare. Processen med att få tillstånd att starta ytterligare reaktorer krävde "en helt säker förvaring". Detta var ett villkor. Året var 1976. Detta mål kunde inte uppfyllas. Man hittade inga berg som uppfyllde kraven. Det gjordes borrningar och kompletterande borrningar, s.k. politiska hål. Sju av åtta geologer underkände bergen. SKI:s styrelse bestämde sig ändå för att godkänna KBS1, som antogs 1978. Man godkände, för att inte helt gå emot expertutredningen, en del av berget där inga borrningar hade skett. "Betydelsen av bergbarriären bör ej överdrivas om övriga barriärer fungerar tillfredsställande", hette det. Laddningstillstånd gavs 1979. "Helt säker" Godkännandet av KBS1 var horribelt ur teknisk, juridisk och moralisk synvinkel och även formellt. Med dessa i mina ögon kriminella beslut i botten tilläts och tillåts tolv reaktorer köras vidare, trots att det inte finns någon godkänd slutförvaring. Varje dag produceras 700-800 kg högaktivt avfall. Ingen har en lösning på hur det skall förvaras helt säkert, vilket var villkoret för att en gång i tiden få starta. Denna process fortsätter i samma anda. När man i dag försökt få platser för att studera lämpligheten av ett slutförvar, utgår man inte från några vetenskapligt baserade översiktstudier eller kriterier utan från om de lokala politikerna är välvilligt inställda till förstudien. Man lockar med arbetstillfällen, kompetenshöjning till bygden och framtida turistmål Kritik har kommit från myndigheter, universitet och miljörörelser mot SKB:s - Svensk Kärnbränslehantering AB - lämplighet att hantera slutförvaringsfrågan. Till saken hör att ägarsammansättningen i SKB skulle vara både kärnavfallsentreprenör och förmedlare av objektiv kärnavfallsinformation var från början ett huvudlöst missgrepp. SKB vill givetvis kunna presentera en sådan lösning att man kan fortsätta kärnavfallsproduktionen - helst längre än till år 2010. Herr talman! Om det hade funnits ett krav på livscykelspecifikation för kärnkraftverken och krav på att dessa skall ingå i kretsloppet, så hade de aldrig kunnat startats. I hela kärnkraftskedjan bryter man mot Agenda 21 och kretsloppstanken - uranbrytningen, driften med risk för katastrof, förvaret som skall övervakas i hundratusentals år på grund av det farliga radioaktiva innehållet. Det är den långa tidsrymden för avklingningen innan avfallet är ofarligt - ej mängden av avfall - som är det allvarliga. När SKB går ut med braskande helsidesannonser om att man löst avfallsfrågan och gör jämförelser med en uranfyndighet i Kanada, så undrar jag var vederhäftigheten finns. Att i detta sammanhang jämföra naturligt uran med utbränt kärnbränsle är för mig ett falsarium. Var och när upplyser SKB om att en 15 grams urankuts om 220 000 Bq har ökat aktiviteten, när den förbrukats i reaktorn och benämns utbränt kärnbränsle, till 750 miljarder Bq? Bränslet är därmed mer än 3 miljoner gånger så radioaktivt som tidigare - 3 miljoner gånger högre! SKB:s lämplighet att hantera slutförvaringen av kärnavfallet bör ifrågasättas. Dess propaganda och informationsmaterial förringar just farligheten med avklingningen av kärnavfallet. Jag gjorde en KO-anmälan angående SKB:s osakliga propaganda redan 1990, men svaret blev att avfallet inte betraktades som en vara och därför inte gick under marknadsföringslagen. KO instämde dock i min kritik. Senare följde jag upp detta genom att anmäla SKB till Riksrevisionsverket. Det resulterade i två rapporter. RRV utfärdar grava anmärkningar och varningar på 109 s. mot det intima samarbetet mellan myndigheterna SSI och SKI och tillsynsobjektet, kärnkraftsbolagens bolag SKB. Riksrevisionsverket varnar för risken Capture of regulator. RRV menar att rågången mellan reaktorägarna och tillsynsmyndigheterna måste stärkas. Man menar att - det skall tydliggöras att myndigheten måste upprätthålla förtroendet som oberoende instans, - personalen skall göras medveten om riskerna med ett för nära samarbete med tillsynsobjektet och - att det skall planeras för rotation av personalen efter ett antal år. Det gäller även myndigheternas löpande arbete, t.ex. att inte göra sig beroende av informationsmaterial, undersökningsdata, samåkning eller annat stöd från tillsynsobjektet. Jag kan referera från informationsmöten i Överkalix för allmänheten, där myndigheterna SKI och SSI har upplevts vara i maskopi med SKB. Herr talman! Det är märkligt att det är så många som vill fortsätta att driva kärnkraften och uttalar sig om att vi inte kan klara oss utan kärnkraft. Jag har ännu inte hört någon av dem som vill ta hand om kärnavfallet. Alla tycks lida av syndromet NIMB, not in my backyard, dvs. inte på min bakgård. Ingen har kunnat presentera en lösning under de dryga 40 år som man forskat på området, och inte heller har någon miljökonsekvensbeskrivning för världens farligaste gift tagits fram i hela världen. Det verkar med andra ord vara ett hopplöst fall - ett dyrt experiment för människa och miljö. Som ni vet har den ena kommunen efter den andra sagt nej till kärnavfallet. Till dagens debatt bad jag Malå opinionsgrupp, Op-gruppen, skriva ner litet om läget i deras kommun. Det kom sex sidor. Jag kan bara referera en del. 4 000 invånare. De aktiva motståndarna består av en kärna på ca 20 personer. Ungefär lika många är i Jagruppen, dvs. den klick som sitter vid makten i samhället, politikerna m.fl. Op-gruppen arbetar för brinnande livet efter en ideologi som ser ut på följande vis. Man vill - verka som en motvikt till kärnkraftsintressenterna, - ge en saklig och fristående information till folket och - verka för att det tas hänsyn till naturens kretslopp, att avfallet inte göms i berg m.m. Op-gruppen delar in folket i de nonchalant likgiltiga, ungdomarna, de kommunanställda, de i tysthet svärande, de som tagit ställning emot, de aktiva motståndarna och jasägarna. De kommunanställda - kommunen är ortens största arbetsgivare - vågar inte säga sin mening högt på grund av rädsla för repressalier. De i tysthet svärande är den största gruppen. De dänger näven i bordet så kaffet skvätter: Varför skall vi ge våra rikedomar till dem där nere? Vad får vi tillbaks? Ungdomarna har varit svårast att nå. SKB har informerat i skolorna. Op-gruppen har fått ett halvt löfte om att få informera i skolorna under våren. I början av året hade Op-gruppen planer på att anordna en uppsatstävling för skolans nionde klass. Ämnet skulle vara barnens tankar kring kärnavfallet samt ett slutförvar. För att genomföra detta såg man sig tvingad att utföra tävlingen tillsammans med projektledningen för den kommunala granskningen av förstudien. Denna grupp, med Valfrid Paulsson i spetsen, ansåg det dock vara för känsligt med kärnavfall som tema. Den ville blanda in andra teman, t.ex. Alla medel tycks vara tillåtna. Ta t.ex. SKI:s ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden, där man framhåller följande: Erfarenheterna hittills av förstudiearbetet visar att det finns en uppenbar risk för att misstroende från allmänheten gör att ingen slutförvarsplats kan identifieras med nuvarande strategi. De samhällsekonomiska konsekvenserna av ett sådant misslyckande skulle bli enorma. Vad menar man? Skall man pressa på folket slutförvar? Skall man tvingas godta ett slutförvar trots bättre vetande? Tala om manipulation! Samtidigt vet vi att PreussenElektra och det franska kraftbolaget EDF köper in sig mer och mer i svensk kraftproduktion. Det har nått ända upp till Norrland, eftersom man har köpt in sig i BÅKAB. De får därmed också andel i kärnavfallslagren, och hotet om förvar i Sverige ökar. EU är en gemensam marknad. Så sent som i går kväll togs frågan om kärnavfallet i Tyskland och om destination Sverige upp. Är Kärntekniklagen garanterar inte att Sverige slipper utländskt avfall, tvärtom. Runt årskiftet 1994/95 godkändes ett avtal om att utöka lagring av utländskt kärnavfall vid Studsvik "av synnerliga skäl" i enlighet med kärntekniklagen. Det finns i praktiken inget reellt förbud mot slutförvar av utländskt kärnavfall. Vi i Miljöpartiet de gröna kräver ett totalförbud mot utländskt kärnavfall och att detta förbud skrivs in i kärntekniklagen. Annars är risken stor att Sverige tvingas ta emot kärnavfall från EU. Den 28 juli 1994 beslutade regeringen och dåvarande miljöminister Görel Thurdin att föra ut 64 MTR-bränslet är höganrikat bränsle av USA-ursprung med en anrikningsgrad av 93 %. Detta är kärnvapenmaterial som skall återbördas till USA enligt avtal, men amerikanerna protesterar, för de har inget slutförvar byggt för ändamålet. Vi har fortfarande flera sådana här element kvar, och ingen vet hur de skall omhändertas. Jag känner en olust över att så många blundar för kärnavfallets risker. Var finns motståndet i dag från Herr talman! Givetvis står Miljöpartiet bakom alla reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna

Herr talman! För snart tio år sedan gick larmet att förhöjd strålning hade noterats vid Forsmarks kärnkraftverk. Eftersom man hade haft falska larm och provlarm tidigare fanns det nog på många håll en viss skepsis, men den här gången var det på riktigt. Det rörde sig dock inte om en inhemsk olycka utan om nedfall från det svåra reaktorhaveriet i Tjernobyl. En tid av mer eller mindre förvirrad krisinformation följde. Folk uppmanades att inte dricka regnvatten. Vem gör väl det? Den som hade kommit på den idén hade behövt dricka 230 liter för att en riskabel nivå skulle uppnås. Det osynliga hotet väckte rädsla, och situationen blev inte lugnare genom att s.k. experter fick göra de mest bisarra uttalanden i etermedierna. Eftersom kärnkraftverk blivit en symbol för fara hos alla dem som lyssnar okritiskt på Nej-till-kärnkraftaktivisternas skrämselpropaganda var det inte svårt att skapa ångest hos många. Becquerell blev ordet på allas läppar. Detta, herr talman, har jag inte hittat på själv, utan detta läste jag i en krönika i Dagens Politik av Birgit Tidningar. Jag tror att hon har gjort en ganska bra analys. Jag tror att det är viktigt med korrekt information. Eftersom jag själv bor tre mil från Forsmark kan ju var och en förstå hur det kändes denna dramatiska måndagsförmiddag när jag i lokalradion hörde detta, som sedan gick ut i riksradion. Sedermera visade utvärderingar att den mest sakliga informationen kom just från kärnkraftverket i Forsmark. Vi har kärnkraftverk i vårt land. Det blir avfall, och vi vill alla att det skall tas om hand på ett tillförlitligt sätt. Därför är det också viktigt att våra tillsynsmyndigheter fungerar på ett bra sätt och att det finns ordentliga föreskrifter för hur hanteringen skall gå till. Hanteringen måste vara ytterst noggrann och därför krävs också noggranna förberedelser, med forskning och undersökningar. Detta har vi krävt från riksdag, regering och kommuner, och därför finns också FUD-programmet. Låt oss ta SFR i Forsmark som exempel. Jag känner till det ganska bra. Jag har följt ärendet under alla år med förundersökningar och beredningar i olika organ. Berget som omtalas i motionerna undersöktes ytterst noga och befanns vara tillräckligt säkert. Den omtalade skjuvzonen, ibland kallad Singölinjen, var väl känd. Noggranna undersökningar om placering föregick beslutet som togs av kommunfullmäktige i Vad som var vägledande för beslutsfattarna var vad som hade sagts av de myndigheter som hade till uppgift att förbereda och övervaka ärendebehandlingen, bl.a. SKI och SSI. De kom fram till att det var till fyllest, och därför ligger nu SFR där det ligger, fortfarande under tillsyn av myndigheterna. Ett viktigt påpekande är, tycker jag, att även sjukhusavfall förvaras i SFR. Någonstans och på något sätt hade vi blivit tvungna att ta hand om det. Jag vill gärna understryka att alla vill se att slutförvar och mellanlagring av kärnavfall skall skötas på ett säkert sätt. Jag har stor respekt för Miljöpartiets och andras oro, men jag har också respekt för det kunnande och den kompetens som finns hos SKB, SKI och SSI. Jag tror att vi alla tjänar på att informationen blir korrekt och att allt kommer fram i ljuset, och jag tror inte att någon är betjänt av skrämselpropaganda. Jag är medveten om att dessa frågor väcker många känslor, och jag och utskottsmajoriteten menar att det är viktigt att fortlöpande följa dessa så viktiga frågor. Jag vill också understryka vikten av en saklig debatt. Strålning är för många ett känsloladdat ord. Vad är det då som gör att just det ordet fått en sådan emotionell klang? Det finns flera orsaker till detta. Det okända vållar oro. Kärnkraft associeras med kärnvapen och med den förstörelse dessa kan åstadkomma. Strålning kan inte förnimmas med våra sinnen, och faran kan därför inte upptäckas av gemene man. Fenomenet strålning är svårt att beskriva utan att använda komplicerade tekniska begrepp. Låt oss titta på vår strålmiljö och den strålning som finns i vår vardag. Stråldosen från den naturliga strålningen varierar beroende på var man bor. Dels innehåller berggrunden olika mängder av naturligt radioaktiva ämnen, främst uran och torium, dels varierar den kosmiska strålningen med höjden. Även vår kropp innehåller radioaktiva ämnen. Den totala aktiviteten i kroppen uppgår till ca 9 000 Bq. Medelvärdet för den effektiva dosen från den naturliga strålningen är 1 mSv per år i Sverige. Det är inte bara naturen som ger oss en daglig stråldos. Radondöttrar i bostaden ger i många fall ett betydande tillskott. Det kan ge över 100 mSv per år, men medelvärdet är omkring 3 mSv. Vid medicinska behandlingar, t.ex. strålterapi mot cancer, används höga doser. Ofta bestrålas en begränsad del av kroppen. Tumören får då en dos på kanske 10 000 mSv. Det dödar tumören, men patienten tar ingen skada. Ser vi på den totala strålningen i vår vardag kommer 65 % från strålning i boendemiljön, 20 % från naturlig bakgrundsstrålning, 15 % från medicinska strålkällor och 1 % från övriga strålkällor. Bland övriga strålkällor finner vi kärnkraft. Vad beträffar slutförvaret för utbränt kärnbränsle är det ju så att det inte finns några beslut, vare sig om lokalisering eller metod. Dock jobbar SKB efter metoden om slutförvar med olika inneslutningar i berget, samtidigt som man diskuterar förstudier i flera kommuner. Jag vill här än en gång understryka vikten av yttersta säkerhet vad gäller metoden, samtidigt som jag utgår från att valet av placering kommer att ske i samråd med berörd region och kommun. Detta är dock ännu inte aktuellt. En saklig information är synnerligen viktig, och jag utgår från att SKB kommer att se till att så blir fallet. SKI och SSI liksom länsstyrelserna och kommunerna kommer att ha ett stort ansvar för detta. Jag tror också att de kommer att ta detta ansvar, så som skedde när SFR kom till stånd. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Barbro Andersson uppehöll sig vid SFR-lagret, som ligger i närheten av hennes bostad. Jag måste hålla med henne: Att gå dit i dag är som att gå ned i tunnelbanan. Det ser ut ungefär som i tunnelbanan. Men jag talar om tillståndet efter det att förvaret stängts och vattnet rinner till. Det är inte mitt påhitt. Det är myndigheterna som säger att det kommer att läcka. Om förvaret är armerat med järn går det inte att låta det stängas utan att se till att det finns en möjlighet för vätgas att komma ut. Man måste göra hål i locket på den silo som finns i SFR-lagret, annars sprängs den. Det innebär att om vätgas kommer ut, kommer vatten in. Ingen vet hur alla ämnen tillsammans kommer att reagera. Man vet inte hur det går med korrosionen. Med andra ord kommer detta att flöda över åt alla håll. Det är risken med lagret. Det blir inte som matjord efter 500 år, som man har sagt i propagandan. Jag anser att det är skrämselpropaganda och inte vetenskap. De som jag har rådgjort med är f.d. plutoniumforskare som har tagit fram uppgifter om vad som kommer att hamna nere i slutförvaret för driftavfall. Det är inte bara låg och medelaktivt avfall, det kan faktiskt följa med även annat i hanteringen. Forskarna har gjort en sammanställning av det. Det går inte att förringa risken. Det är dumt att göra det. Jag vill höra närmare hur man har tänkt att man skall bemöta problemet när den dagen kommer. Skall vi skjuta det på framtiden eller skall vi försöka klara av det i dag?
Herr talman! Det finns många funderingar, och det har under resans gång, ända sedan SFR kom till stånd, funnits sådana invändningar som Eva Goës har i dag. Jag vill understryka vad jag sade i mitt anförande, nämligen att jag tycker att det är oerhört viktigt att kompetenta myndigheter, t.ex. SKI och SSI, fortlöpande följer vad som händer i SFR och har det under övervakning. Det är också viktigt att vi politiker från riksdag, regering och kommuner ställer krav på att myndigheterna även i framtiden övervakar säkerheten på samma sätt som man har gjort hittills.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att det i den lokala säkerhetsnämnden tydligen inte finns någon som har naturvetenskaplig kompetens. Man vänder sig därför till Forsmark för att höra hur statusen är. När man inte får svar där vänder man sig till myndigheterna. Jag har nyss redogjort för det nära kompanjonskapet mellan SSI, SKI och SKB. Där har Riksrevisionsverket riktat grav kritik. Detta är allvarligt. Det blir ett kompanjonskap. Man drar inte upp rågångarna, och man söker inte kompetens utifrån från oberoende experter. Jag påpekade tidigare att forskaren i Luleå hade satsat egna pengar för att kunna vara oberoende expert. Vi har samma problem när det gäller Studsvik. Det har blivit kommersialiserat. Det blev ett aktiebolag. Där finns så mycket högaktivt kärnbränsle att det är ännu värre än det som vi tar ut från våra reaktorer i Sverige. Inte heller där har man insyn. Jag tycker att det är vansinnigt allvarligt att vi har kärnvapenmaterial i Sverige som transporteras ut på Atlanten som en flygande holländare. Man vill inte ta emot det. Under vapentvång tog man emot det i Savannah River i Syd-Carolina. Men vi har fortfarande kvar dessa element, som i dagarna kommer att graderas som farligare. På grund av att avklingningen avtar blir det lättare att som terrorist komma åt materialet och kunna använda det i terroristsammanhang. Därför graderas det som ett farligare material. Hur skall frågan om kontroll, översyn och rågång mellan myndigheterna och tillsynsobjekt lösas?
Herr talman! Det är helt rätt att det i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark inte finns någon naturvetare. Lokala säkerhetsnämnden består av ett antal politiker. Det är ett antal lekmän som är tillsatta inte utifrån naturvetenskaplig eller annan kompetens, utan utifrån sin kompetens som lekmän. Jag har mycket stor förståelse för Eva Goës och Miljöpartiets engagemang. Det sade jag också. Jag sade i mitt anförande, och det säger även utskottet i betänkandet: Vi har kärnkraft, och vi får avfall. Det inställer sig genast en undran för alla som följer den här debatten. Var vill Miljöpartiet att avfallet skall förvaras? Det måste ändå finnas någon slags tanke om det. Det kan väl ändå inte bara finnas där. Eller skall det vara som Eva Goës själv säger, att det skall fara omkring på de sju haven som en flygande holländare? Någonstans måste vi ta ansvar för avfallet. Om det finns en bred majoritet i denna kammare. Jag tycker att det är viktigt att vi fullföljer beslutet.

Herr talman! Jag vill först säga till Barbro Andersson att den förvirrade krisinformationen gällde att jod Det var inte onödigt att man gick ut med information. Det handlar t.ex. om småbarn som lekte i vattenpussar, eftersom de regnade de dagarna. Det tyckte jag var helt riktigt. Skrämselpropaganda är när man lägger locket på. Klockan sex den morgonen vaknade jag av att jag på radion hörde Gunnar Bengtsson från Strålskyddsinstitutet meddela att man hade uppmätt Neptunium. Det har två dagars halveringstid och uppkommer bara vid exempelvis en kärnbombsexplosion eller en härdsmälta. Jag visste då i och med att jag hade arbetat som strålskyddsingenjör, bl.a. med behandling av cancerpatienter med strålningsapperatur, att det hade skett en allvarlig olycka. Men i Rapport på kvällen halv åtta nämndes ingenting om Neptunium. Det nämndes bara klockan sex på morgonen. Jag följde alla nyhetssändningar den dagen, och det blev allt mindre information. Det tycker jag är skrämselpropaganda. Herr talman! Jag vill i dag tala om det kärnavfall som finns i Norden och främst i dess närområde. Miljöpartiet har avgett en reservation till s-motionen om kärntekniskt avfall i Norden. Situationen nära våra nordiska grannländer är allvarlig. På Kolahalvön ligger en högt tickande miljöbomb. 1995 om hur den ryska säkerhetspolisen ingripit mot den norska miljöstiftelsen Bellonas kontor i Murmansk och anhållit två av dess medarbetare samt beslagtagit teknisk utrustning och information om radioaktivt material i Murmanskområdet. Samtidigt rapporterades att Ryssland avvisat upprepade krav från norsk sida att få inspektera nordflottans huvudlager av använt atombränsle, som befinner sig 39 kilometer, knappt fyra mil, från norska gränsen. Uppgifter om omfattande lagring av utbränt kärnbränsle från både ubåtar och isbrytare samt utrangerade kärnstridsspetsar bekräftades, och kvantiteterna översteg vida vad man i väst, åtminstone officiellt, hade kunnat gissa sig till. Dessutom erkände man från rysk sida att man dumpat avsevärda mängder utbränt kärnbränsle i Karahavet öster om Novaja Zemlja fram till år 1991. Den ryska nordflottans huvudlager för använt kärnbränsle ligger i Andrejevaviken i Litsafjorden i nordvästra delen av Kolahalvön, mindre än fyra mil från den norska gränsen. Där lagras cirka hälften av allt använt bränsle från nordflottans ubåtar och ytfartyg, dvs. ca 20 000 högaktiva bränslestavar från minst 100 atomreaktorer. Dessa förvaras under mycket bristfälliga förhållanden och i dåligt underhållna byggnader. Byggande av ett lager med kapacitet för lagring av bränslestavar från 60 reaktorer planeras nu. I Litsafjorden är sex av världens största ubåtar baserade. Dessa 170 meter långa utbåtar har långdistansraketer med sammanlagt 200 kärnstridsspetsar. Förutom i sådana lager på land genomför den ryska marinen förvaring i reaktorerna på utrangerade ubåtar och i flytande lager. Några av de utrangerade ubåtarna är i så dåligt skick att de riskerar att sjunka med uranbränslet ombord. Tidigare sänktes medvetet fartyg med skadat atombränsle i havet. År 1990 blev det känt att Sovjetunionen dumpat radioaktivt avfall i Barentshavet och Karahavet öster om Novaja Zemlja. Det dumpade avfallet härrör nästan helt från marinen och från den civila atomisbrytarflottan. Herr talman! Enligt Londonkonventionen från 1972 är dumpning av hög och medelaktivt kärnbränsle förbjudet sedan 1975. Sedan 1983 har man tillämpat ett frivilligt moratorium för dumpning av lågaktivt avfall. Ryssland anser inte bundet av detta. Man avstod från att rösta, och Ryssland reserverade sig mot ett förslag om förbud mot dumpning av lågaktivt avfall. Man hävdar därför från rysk sida att man inte behöver följa detta. Nordiska rådet har i ett antal rekommendationer under de senaste åren tagit upp riskerna med den ryska hanteringen av radioaktivt material i Nordens närområden. Regeringen har besvarat rekommendationen med en rapport och ett ministerrådsförslag. Men i rapporten tas inte närmare upp de militära och civila kärnfysiska aktiviteterna, vapenlagren och den militära och säkerhetsmässiga situationen i Arktis. Herr talman! Vid Nordiska rådets session i Reykjavik redogjordes muntligt för en redovisning av de nordiska ländernas avfallsmängder. Men denna redovisning är ännu inte sakbehandlad, trots att detta skulle ske i Köpenhamn nu i mars. Det är viktigt att regeringen snabbt tar ett nordiskt initiativ för att få fram en rapport som visar på de olika nordiska ländernas avfallsmängder och vad som passerar de nordiska ländernas gränser. Det finns pågående handlingsplaner och internationella konventioner där havet skall skyddas från föroreningar från läckande landbaserade radioaktiva källor. Utanför Kolahalvön och i Barents hav ligger skrotade reaktorer med pågående härdsmältor. De radioaktiva ämnena kommer att spolas ner över Norges kust och vidare ner till Bohuskusten. Herr talman! Med detta inlägg yrkar jag bifall till reservation 2 till betänkandet.

Herr talman! Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, var det någon som sade efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Denna någon var ingen mindre än dåvarande och nuvarande statsminister Ingvar Carlsson. Rätta mig om jag har fel. Ändå har vi i dag fortfarande kvar tolv kärnreaktorer. De avvecklingsplaner som egentligen aldrig tycks ha funnits, trots folkomröstning och riksdagsbesluten, ser nu ut att ha helt dribblats bort av dem som verkligen har makten i vårt samhälle. Det ociviliserade samhället, för att använda statsministerns uttryck, får bestå. I den lilla stugan på Kynnefjäll i Bohuslän har nu den lokala befolkningen hållit vakt i snart 16 år. Det är något fullständigt unikt och lär vara världsrekord i demonstration. Vad handlar det egentligen om? Det handlar om den lilla människan mot den stora mer eller mindre osynliga makten, David mot Goliat om man så vill. Den lilla människan litar inte på makten, i det här fallet SKB. Den lilla människan har bestämt sig för att inte låta sig luras och blir kvar till dess platsen har friskrivits. SKB har låtit meddela att Kynnefjäll inte är aktuellt. Nej, det är klart. Inte så länge befolkningen håller vakt. Det spelar ingen roll om uppsatta tjänstemän och politiker tycker att vaktandet är helt onödigt. Att lämna stugan är det alltså inte tal om. Intresset och engagemanget bara ökar både hos den lokala befolkningen och internationellt. haft uppdrag hos SSI, säger att det finns ingen säker teknik. Den svenska KBS 3-metoden är inte alls självklar. Det kan t.o.m. vara bättre att skjuta ut avfallet i universum, in i solen, eller att t.ex. bombardera det på marken och omvandla det. Phil Richardson menar att det finns anledning att ha avfallet under kontroll och hanterbart, med möjligheter att utarbeta alternativa lösningar. Riksrevisionsverket är också kritiskt mot alternativbristen hos SKB. Att plombera en dålig lösning gagnar ingen, framför allt inte framtida generationer. Miljöpartiet har tidigare poängterat just nödvändigheten att utveckla alternativa lösningar och att avvakta när det gäller de låsningar som KBS 3 metoden innebär. Så tillbaka till stugan på Kynnefjäll. Hur länge till skall den behöva befolkas dygnet runt? Vad hjälper det att de kommuner där berget ligger - Tanum, Munkedal och Dals Ed - har sagt nej? Den kommunala vetorätten existerar ju inte längre för sådana här anläggningar. Alltså har den lokala befolkningen tagit saken i egna händer. Är det så vi vill att vår lokala demokrati skall vara? Vem kan man lita på? Att kärnkraften skulle ägas av stat och kommun enligt Linje 2 är glömt och begravt. I dag finns det inga begränsningar för utländskt ägande. Preussen Elektra t.ex. är den största ägaren i Barsebäck och har också ägandeintressen i Oskarshamn och har därmed ett indirekt inflytande i SKB:s verksamhet. Något som borde oroa alla i det här landet är de diskussioner som nu förs angående kärnavfallet i Europa. Alla länder kommer inte att ha råd att bygga egna avfallsanläggningar. Det innebär att man nu sneglar åt en gemensam anläggning med stordriftens ekonomi och s.k. fördelar. För oss som är medlemmar i EU och Euratom är allt klyvbart material en gemensam angelägenhet. I Sverige finns ju de stora vidderna och här finns urberget, KBS 3-metoden och Malå. Är det bara Miljöpartiet som i denna kammare oroas över detta? Var finns ni andra? Varför är det bara Miljöpartiet som reserverar sig t.o.m. för andra partiers motioner, som de tydligen inte själva vill följa upp? Skall det behövas ett nytt Tjernobyl? Hur var det Sveriges statsminister uttryckte sig om kärnkraften och det civiliserade samhället? Herr talman! Jag ställer mig bakom samtliga reservationer men yrkar bifall särskilt till reservation 5.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 17 behandlas 44 yrkanden från den allmänna motionstiden. Av dessa kommer, tror jag, 40 från Miljöpartiet. Vi i Vänsterpartiet har inte funnit möjlighet att stödja något enda av dessa yrkanden, trots att vi faktiskt har försökt. Hur kan det då komma sig? Vänsterpartiet, Miljöpartiet och andra partier här i riksdagen har ju samma syn på kärnkraften. Vi anser att kärnkraftsteknologin är omänsklig. Alla anser vi att det nu måste till mycket stora satsningar på alternativa energislag. Kanske ligger skillnaden mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den här frågan just i synen på tekniken och möjligheterna till teknikutveckling - det som inte finns i dag finns kanske om ett antal år. Miljöpartiets reservationer handlar bl.a. om lagring och slutförvar av kärnavfall och radioaktivt driftavfall. En röd tråd när det gäller dessa reservationer är att vi skall stanna befintliga kärnkraftsreaktorer så fort som möjligt, eller omedelbart. Detta tillhör dock en annan dagordningspunkt och löser inte det problem som vi då redan har skaffat oss: hur vi hittar en slutförvaringsmetod för kärnavfall och radioaktivt driftavfall. Det är förvaringsfrågan som är det viktiga. Här måste vi lita till tekniska landvinningar. Det politiska trycket är naturligtvis också mycket viktigt, i slutändan kanske avgörande. Vi behöver dock inte jäkta för att klara slutförvaret. Tvärtom bör vi ta ganska god tid på oss. Det rör sig om minst 30 40 år innan vi slutgiltigt måste bestämma oss för en slutförvaringsmetod. Med utgångspunkt i vad som hänt rent tekniskt under de senaste 40 åren kan vi gissa att det kommer att finnas för oss nu okända tekniker som kanske kan oskadliggöra avfallet på ett godtagbart sätt. De flesta tror på förvaring i urberg. Att förvara det på ytan under mänsklig kontroll synes vara osäkrare. Frågan är hur tillgängligt avfallet skall vara. Kritiken från oss miljövänner har naturligtvis gjort att svensk kärnkraftsteknik har hög kvalitet. Inte minst gäller det avfallshanteringen. Om det är tillräckligt vet vi inte. Kanske borde ett internationellt projekt startas för att överblicka forskning, utveckling och teknik som i dag finns. Herr talman! Samtidigt som riksdagen av många olika skäl måste hitta en väg ut ur kärnkraftssamhället är det viktigt att diskussionen om det framtida slutförvaret fortsätter. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande nr 17.

Herr talman! Jag undrar, Lennart Beijer, varför Vänsterpartiet inte kan stödja reservation nr 2 som handlar om den rapport som skall tas fram i Nordiska rådet om både Nordens och det nordiska närområdets avfall. Rapporten skulle föreligga för redovisning i Tromsö i oktober 1994. Men då hänvisade man till nästa session 1995, då den skulle förevisas i Reykjavik. Man hade då ett tillägg till en synnerligen mager rapport som hade kommit. Några nordiska länder hade gett en redovisning. Man utgick från kubikmeter, uranton och becquerel/terabecquerel. Men ingenting var gemensamt i rapporten. Enbart Finland rapporterade att man hade fört över avfall bl.a. till Ryssland. Då jag pratade om dessa saker i Nordiska rådet gick vänstergruppen där ut med att man skall lägga fram ett eget medlemsförslag om avfallet. Därför undrar jag varför Vänsterpartiet inte kan stödja reservation nr 2 i betänkandet.
Herr talman! Det är många detaljer som man kommit in på i yrkandena och vid den behandling som skett i utskottet. Vad gäller just den här frågan är det alldeles självklart att man vill ha kontroll över vad som händer, kanske framför allt i Norden. Jag tror att Barbro Johansson kan lita på att olika saker kommer att ske på det nordiska planet, men det för inte frågan framåt om vi i riksdagen tar speciella detaljbeslut.
Herr talman! Vi har sett att det tar tid att få fram rapporten. Därför är det viktigt att Sverige här tar ett nordiskt initiativ för att skynda på framtagandet av rapporten. Konventioner läggs ju också internationellt som omfattar detta med landbaserade källor. Jag tycker alltså att regeringen skall ta nämnda initiativ.
Herr talman! Jag tror, Lennart Beijer, att det finns en del gemensamma ståndpunkter när det gäller avfallet. Men jag blir litet förvånad över Lennart Beijers påstående om att förvaring av avfallet på ytan kan vara osäkert. Därför vill jag ställa den enkla frågan: Är inte reaktorerna lika osäkra som avfallet? De står ju på ytan.
Herr talman! Jo, förvisso. Men när vi talar om förvaringsfrågorna handlar det om huruvida vi skall skjutsa ned avfallet långt ned i berggrunden eller om vi skall låta det ligga kvar för att i framtiden bättre kunna se hur vi skall kunna slutförvara avfallet. Det är i den diskussionen som frågan problematiseras. Jag vill samtidigt understryka att man gör litet fel om man i dag säger sig veta precis vad som kommer att inträffa i fråga om teknikutveckling under t.ex. den närmaste 40-årsperioden.
Herr talman! Jag tror att vi är helt överens, Lennart Beijer, om att vi inte skall placera avfallet någonstans nere i urberget innan man känner till de alternativa lösningarna. Någonstans skall avfallet förvaras eftersom det finns. Det bästa måste vara att ha det under kontroll tills man har funnit de alternativa lösningarna. Jag tror att vi är helt överens om detta. Med detta menar jag att eftersom reaktorerna står där de står kan man ha avfallet så att säga på marken under kontroll.
Herr talman! Vi är överens när det gäller den frågan. Men jag vill också understryka att vi ändå måste ha visst förtroende för de som sysslar med frågorna. Jag tror därför att man måste fortsätta att undersöka den svenska berggrunden, och man måste fortsätta att utveckla system för att man skall hitta det bästa sättet att klara slutförvaringen. Därför vill jag inte utesluta vare sig den ena eller andra metoden som i dag används för att man skall hitta den rätta vägen.
Herr talman! Jag tycker att det är konstigt att Vänsterpartiet inte har kunnat stödja behandlingen av lokalbefolkningen - att den inte får tillgång till medel utan att det är kommunerna tillsammans med SKB som står för pengarna och informationen. Kriterierna för platsval är inte klara, osv. Det måste väl ändå vara logiskt att man vill minimera produktionen av kärnavfallet. Man vill ju inte att det skall bli större. Vi kräver att man skall minimera det. En gång i tiden var det en helt säker metod som gällde, men den har man nu gått ifrån. Det är ingen som i dag kan ta hand om kärnavfallet. Jag tror också på tekniken. Men det handlar om att stoppa detta nu, eftersom vi inte kan fortsätta att producera kärnkraft när vi inte vet hur vi skall ta hand om avfallet. Och när jag säger vi menar jag Sverige. Det har kommit enorm kritik i FUD-programmet 92 och i FUD-programmet 95. Det enda som är säkert med avfallshanteringen, det är att den är osäker.
Herr talman! Jag tror att Eva Goës och jag är överens om väldigt mycket. När det gäller behandlingen av lokalbefolkningen förutsätter både jag och utskottet att kommunerna ser till att lokalbefolkningen får all den information som behövs och som den efterfrågar i dessa frågor. Att minimera produktionen av kärnavfall är naturligtvis den viktiga frågan, även om den inte behandlas i just detta betänkande. Men vi måste fatta beslut så att vi så fort som möjligt kan stänga alla de reaktorer som i dag är i gång i landet.
Herr talman! Jag kan tala om att lokalbefolkningen inte får de medel som den behöver för att kunna granska och bjuda in oberoende expertis. I Malå vill man t.ex. inbjuda en tysk expert som är forskare. Det är inte så dumt att importera ibland, eftersom det emellanåt kan bli litet inavel i Sverige. Men det får man inte medel till, trots att vi vet att Karlshamn har sagt att det är viktigt att kommunerna, miljörörelser och lokalbefolkningen får vederhäftig och oberoende expertinformation. Lokalbefolkningen får därför försöka tigga ihop pengar för att kunna bjuda in expertis. Man är alltså i underläge. Jag nämnde tidigare det tillfälle då man ville gå ut i skolorna och informera. I dag är det SKB som sköter den informationen. Lokalbefolkningen skulle jobba ihop med ledningsgruppen i kommunen. När man sade att man skulle göra en uppsats där man skulle ta upp kärnavfallet ansågs det för farligt. I stället sades det att man kunde tala om vedeldning. Det är löjeväckande att uppe i Norrland tala om vedeldning. Där vet man hur man eldar. Man vet också hur pannorna fungerar. Att börja tala om detta anser vi är nonchalant och löjligt.
Herr talman! Jag tror att ett av de steg framåt som detta betänkande innebär är att om kommunerna läser betänkandet, finner de att de skall göra allt för att ge lokalbefolkningen möjlighet att få den information som är nödvändig. Hur det förhåller sig i just detta fall med den tyska experten vill jag inte uttala mig om just nu. Men principen måste vara denna, och jag tror att betänkandet ger viss grund för ett sådant kommunalt agerande.

Herr talman! Det går inte att resonera bort att avfallet från kärnkraftverken är ett mycket stort problem. Och det är inte, Per Lager, bara Miljöpartiet som oroar sig. Det som oroade mig när jag satt i den lokala säkerhetsnämnden för Forsmark var inte att vi i nämnden inte hade tillgång till vare sig kunskap eller möjligheter att ge information till lokalbefolkningen. Det som oroade mig, och det som oroar dem som sitter där i dag, är det ointresse som faktiskt finns från befolkningen att ta del av all den information som man har möjlighet att få. Det ordnas mängder av informationsträffar, och det ordnas visningar på kärnkraftsverken. Men befolkningen tar inte detta till sig, inte förrän den dag, tror jag, när det verkligen händer något som inte borde hända. Då kanske befolkningen vaknar upp. Utskottet betonar ju vikten av att kommunerna får insyn i dessa förstudier. Vi från Centerpartiet har sagt att det inte räcker med bara insyn. När en motion om den kommunala vetorätten när det gäller allt som har med kärnkraftsanläggningar att göra behandlades i bostadsutskottets betänkande - jag är förvånad att den motionen inte har behandlats i näringsutskottet - sade vi att kommunerna faktiskt måste få möjlighet att även göra sina röster ordentligt hörda, nämligen att vara med och besluta om var avfallet skall förvaras. Forsmark ligger, finns det en oro, främst från vissa partier, för hur avfallet skall kunna följas, hur det skall kunna kontrolleras och var det slutliga avfallet skall ta vägen. Nu gäller det för oss att så snabbt som möjligt få slut på kärnkraften i Sverige. Det är ju egentligen ganska horribelt att vi måste koka vatten med hjälp av farliga medel och att vi skall ha en massa farliga saker som vi sedan skall ta reda på. Det går aldrig att komma bort från tanken att detta är något som vi inte borde ha gått in i. Nu gäller det att vi så snabbt som möjligt får slut på eländet.

Herr talman! Jag vill svara Rigmor Ahlstedt på det som hon sade om att andra partier inte finns med i detta sammanhang. När jag tittade på talarlistan fanns det bara en socialdemokrat och miljöpartister uppsatta på talarlistan. Men jag är också förvånad över att t.ex. Centern inte finns med på någon av dessa reservationer. Jag kan hålla med om det som sades om den kommunala vetorätten.
Herr talman! Jag tror inte att det är främmande för någon, vare sig här i kammaren eller i landet, var Centerpartiet står när det gäller kärnkraften och när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Detsamma gäller vår syn när det gäller hur man skall ta hand om avfallet och framför allt när det gäller det kommunala vetot.

Herr talman! Sveriges kärnkraftverk producerar ungefär 20 miljoner högradioaktiva kutsar varje år. Det betyder ca 55 000 stycken varje dygn. Ingen vet hur dessa skall oskadliggöras. Ingenstans i världen har man funnit någon lösning på problemet med slutförvaringen. Därför anser jag att ytterligare produktion av atomsopor måste stoppas för att hindra tillväxten av atomsopor. Kärnkraften måste med andra ord avvecklas med början omedelbart. Det har efter 15 år inte synts ett enda spår i konkret handling av att det har gjorts någonting i den riktningen. Redan 1959 sade man i utredningen SOU 1959:34 "Det är inte sannolikt att någon - bortsett möjligen från staten - skulle vilja utan atomansvarighetsbegränsning satsa kapital på en atomanläggning." Politiska ambitioner stod över ekonomisk logik. Vidare på s. 25: "Såsom framgår av det ovan sagda är vi nödgade att ta atomkraften i anspråk - kosta vad det kosta vill - om vi inte vill acceptera en standardsänkning." Vi anser att kärnkraften är subventionerad av staten. Kärnkraften har nått en punkt då subventioner baserade på 1959 års argumentation måste avbrytas. Miljöpartiet de gröna anser att det är hög tid att införa fullt kostnadsansvar för risk och miljökostnader! Att vi har fått ett avfallsproblem i dag beror på dåliga - nästan kriminella, i mina ögon sett - beslut. Vi skall naturligtvis ta hand om avfallet under kontroll. Jag tror också att man kanske kan hitta lösningar, men World Watch-institute medger att man ännu inte har några förhoppningar om att man skall kunna hålla detta livsfarliga avfall skilt från biosfären i hundratusentals år framöver. Inga har ännu gjort några vetenskapliga studier, eftersom det är litet svårt att forska mellan hundra och tusen generationer framåt.

Herr talman! Sverige driver ju hårt frågan om öppenhet och offentlighet i EU:s institutioner, och det är bra. Vårt medlemskap i den europeiska unionen har för första gången på länge fört en viktig och konstitutionell demokratifråga högt upp på dagordningen i den offentliga debatten. Jag är mycket glad över det. Vi kommer att hålla en hög profil i dessa frågor inom EU. Vi får i det sammanhanget också möjligheter att sprida information om öppenhet och vår gamla tradition om yttrandefrihet och offentlighet till andra länder i Europa. Som ett led i det arbetet kommer konstitutionsutskottet att besöka ett antal EU medlemmars nationella parlament och informera om svensk yttrandefrihets och offentlighetslagstiftning. Vi hoppas att då kunna hitta bundsförvanter för att driva frågan om en ökad öppenhet inom EU:s institutioner. Herr talman! Men den här höga profilen förpliktigar. Det är viktigt att vi sopar rent framför egen dörr. Folkpartiet är mycket tveksamt till den ökande bolagiseringen av offentlig verksamhet i Sverige. Vi har länge varnat för utvecklingen och har önskat en begränsning av offentligt ägda bolag. Jag tycker att vi har fått rätt i våra varningar. Många av de missförhållanden som vi nu ser med politiker som inte kan skilja mellan privat och offentligt har sin grund i att man har trott att man får göra nästan vad som helst bara man driver verksamheten i bolagsform. Valda förtroendemän, folkets tjänare, uppträder som vrångbilden av ...

Herr talman! Vi i Folkpartiet anser att offentlig verksamhet skall drivas i nämndform. När det är alldeles uppenbart att man inte kan göra det bör man i så fall pröva att avskilja verksamheten från den offentliga, dvs. släppa ut den på marknaden. Tyvärr är vi fortfarande ganska ensamma om den uppfattningen i den här frågan. Det är därför som dagens ämne har kommit upp till diskussion, nämligen hur vi skall kunna säkerställa offentlighetsprincipen i offentligt ägda bolag. Den diskussionen kan man föra oavsett vad man anser om omfattningen av de statliga och kommunala bolagen. En av drivkrafterna i inledningen när det gällde bildandet av kommunala bolag var behovet av att kunna krypa in i hemliga rum. Detta har nu delvis undanröjts i och med de nya bestämmelserna från den 1 januari 1995 om handlingsoffentlighet i vissa kommunala bolag. Men det räcker inte, enligt min och Folkpartiets uppfattning. Vi menar att offentlighetsprincipen inklusive meddelarfriheten måste genomföras fullt ut i både kommunala och statliga bolag. Dessa grundläggande fri och rättigheter skall naturligtvis regleras i grundlag. Den tredje fråga som vi vill återkomma till är meddelarfriheten i privata företag och organisationer. Den behöver prövas igen. Egentligen kan nog utvecklingen av de offentliga bolagen under de senaste åren bli en vägröjare för att införa meddelarfrihet också inom de privata bolagen. Utskottet har ju tidigare uttalat sitt intresse för att meddelarfrihet inom de privata företagen skall införas. Men majoriteten har då konstaterat att man inte kan hitta någon bra form för det. För min del tycker jag att det är viktigt att utskottet uttalar behovet av en grundlagsreglering av offentlighetsprincipen i statliga och kommunala bolag samt behovet av införande av meddelarfrihet i både de offentliga och de privata bolagen. De utredningar som utskottsmajoriteten hänvisar till om styrningen av den statliga verksamheten och om arbetet i den kommunala förnyelsekommittén samt den aviserade utvärderingen av lagen om skydd för företagshemligheter räcker inte. Ett konstitutionsutskott bör vara tydligare än så, framför allt i en tid då vi driver den europeiska unionen framför oss och skandalerna duggar tätt i de kommunala bolagen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet, som vi talar om, eller att man som källa inte skall efterforskas och ställas till ansvar är viktiga principer i Sverige. Inom den offentliga sektorn fungerar principerna på ett tillfredsställande sätt. Det är säkert en av anledningarna till att vi har på många sätt väl fungerande myndigheter och myndigheter med förhållandevis små fläckar av mygel och annat, även om det naturligtvis också förekommer i Sverige. Men meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är viktiga beståndsdelar i vårt demokratiska system. Jag delar inte Birgits Friggebos uppfattning om att kommunala bolag borde privatiseras. Däremot delar jag uppfattningen att offentlig verksamhet mest bör bedrivas i nämndform men att det undantagsvis kan få finnas bolag. Men när man väljer bolagsform är det helt klart att meddelarskyddsprincipen och offentlighetsprincipen skall gälla fullt ut också för den verksamheten. Det gäller också, enligt min uppfattning, för privata företag. Det går inte att så att säga hålla isär det ena eller det andra. Stora privata företag och stora organisationer har en verksamhet som i högsta grad är offentlig till sin karaktär. Den berör i mycket hög grad de samhällen där verksamheterna är koncentrerade och därmed också alla medborgare. Det gäller att ha ett mått av insyn och kontroll som offentlighetsprincip och meddelarskyddsprincip ger också där. Därför är det viktigt att meddelarskyddsprincipen prövas på nytt och att tidigare framlagda förslag om att den skall införas också i det privata näringslivet och i de större organisationerna tas upp igen. Sveriges inträde i EU skulle ju inte medföra någon egentlig förlust, sades det, när det gäller öppenhet och offentlighet i samhället. Vi skulle försöka tillämpa stor öppenhet när det gällde EU-handlingar i samma grad som i fråga om nationella handlingar. Så har inte blivit fallet. Det finns en rad tecken på att det är svårare för människor och inte minst för massmedier att kontrollera en del av det som händer. Även för det politiska Sverige är det många gånger svårare att komma åt EU-handlingar och annat. Offentlighetsprincipen har testats av tidningen Journalisten när det gäller svenska myndigheters hantering av EU-handlingar. Man genomförde ett s.k. öppenhetstest 1995, där bara 3 av 43 undersökta myndigheter godkändes. Man har nu under våren gjort en liten uppföljning i form av stickprov och kan konstatera att utvecklingen har lett till vissa förbättringar. En av fyra undersökta instanser, nämligen Jordbruksdepartementet, ges ett gott betyg, medan resultatet är nedslående beträffande de tre övriga instanserna. Finansdepartementet utmärker sig genom utomordentlig tröghet när det gäller att lämna ut EU handlingar. I det bästa fallet lyckades Finansdepartementet komma till skott med att lämna ut handlingar först efter 18 dagar. Detta visar att det behövs en särskild instans för att övervaka hur myndigheterna hanterar EU handlingarna, vilket min reservation nr 3 i betänkandet handlar om. Till en sådan särskild instans kan den vända sig som anser sig vara förfördelad eller som finner att en myndighet inte sköter sig. Visserligen kan man säga att konstitutionsutskottet har en sådan övervakande funktion när det gäller regeringen. Men det finns också flera andra myndigheter som kan förbryta sig och uppvisa en otillfredsställande tröghet eller oginhet när det gäller att lämna ut handlingar från EU. Regeringen bör ges i uppdrag att lägga fram ett förslag till hur en sådan instans skall se ut. Jag yrkar därför bifall till reservation 3 och instämmer också i Birgit Friggebos yrkande under reservation 1 i betänkandet. Jag förutsätter att Peter Eriksson, som tillsammans med mig har reserverat sig när det gäller handlingsoffentlighet inom konsumentområdet, kommer att utveckla ståndpunkterna på den punkten. Jag behöver därför inte uppta kammarens tid med att argumentera i frågan.

Fru talman! För ganska exakt 230 år sedan fördes i Sveriges riksdag en debatt om tryckfrihetslagen, om vilken man också fattade beslut. Det var ett antal unga ofrälse mössor som under frihetstiden drev igenom någonting ganska unikt i Sveriges historia. Kanske kan man också säga att det var Sveriges bidrag till den moderna demokratins historia. Man fick igenom en lag som innebar ett system med offentlighet, som i dag kallas för offentlighetsprincipen. Lagen grundades på handlingsoffentligheten, dvs. att handlingar inom den offentliga verksamheten generellt och normalt sett är allmänna och offentliga. Detta är också något som gör att man kan säga att svensk demokrati är litet bättre än de flesta andra länders och något som vi kan vara ganska stolta över. Nu, 230 år senare, tycker jag att det kunde vara rimligt att ta nästa steg. Vi har kommit till en situation som är ganska annorlunda jämfört med för 230 år sedan. Särskilt har vi fått en förändring när det gäller de privata organisationerna. De har blivit mycket större, fått mycket mer makt och har mycket större ekonomiska resurser än för 230 år sedan. Det har gjort att behovet av att utvidga den öppenhet i samhället och de demokratiska spelregler som vi är relativt överens om här i Sverige till att omfatta även det privata näringslivet är ganska stort. Ett område som jag tycker att man bör satsa på, är att utvidga meddelarfriheten till den privata sidan. Det är något som vi har fört en debatt om i ett antal år i Sverige. Tyvärr förhindrar dock fortfarande Moderaterna och Socialdemokraterna detta. Det är tråkigt, för jag menar att detta ändå är någonting som på ett viktigt sätt skulle stärka den svenska demokratin. Ett annat område är information om produkter och deras inverkan på hälsa och miljö. I och för sig finns det offentliga myndigheter som har tillgång till en hel del kunskap om det här. Men konsumentrörelser, massmedier och enskilda konsumenter kan inte ställa kravet att direkt från företagen få ta del av de undersökningar som gjorts beträffande dessas produkter. Det kan handla om vad de kemiska tillsatserna i produkterna har för effekt på den personliga hälsan, vilka risker man tar om man använder ett medel mer än vad som står ordinerat och tusen andra områden. Det gäller kemikalier såväl som produkter av alla andra slag. Detta är alltså ett område där vi med fördel skulle kunna satsa på en utvidgning av offentlighetsprincipen. Vi skulle också kunna införa regler om arkivering och diarieföring i stil med de som finns på offentliga sidan. Ett litet mindre förslag från Miljöpartiet, som kan ha stor betydelse för att skärpa upp livsmedelshanteringen, finns också med i detta betänkande. Det gäller att avskaffa sekretessen i fråga om de protokoll som görs i kommunerna efter inspektioner och provtagningar i livsmedelsbutiker. Protokollen och proven från kommunernas livsmedelsinspektioner skall enligt min mening vara offentliga. Dåliga butiksägare skall inte hållas om ryggen av riksdagen och kommunerna. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och

Fru talman! Catarina Rönnung är ju en duktig företrädare, som alltid hyllar det regeringen gör som det bästa och dessutom det bestående som det bästa tänkbara för stunden. Enligt lagen om företagshemligheter kan en anställd bryta ett ingånget avtal om hemligheter. Om det är fråga om allvarliga brott mot avtalet faller det ju på den anställde att avgöra huruvida det är en allvarlig förseelse eller inte. Om den anställde skulle göra en felbedömning kan han faktiskt åka dit. Det gör ju att många anställda helt enkelt drar sig för att avslöja sådant som de kanske borde avslöja, av hänsyn till allmänintresset. När det gäller frågan om populistiskt misstänkliggörande av EU, finns det ett skäl till att Sverige påstår sig så kraftigt driva frågan om öppenhet inom EU, och det är att EU grundar sig på en helt annan princip. Att vara kritisk till hur EU har fungerat på öppenhetsområdet är inte någon populism, som bara Vänstern driver, utan det är någonting som regeringen också säger sig driva, även om konsekvensen i agerandet lämnar en del i övrigt att önska. När tidningen Journalisten t.ex. ville undersöka vissa Europoldokument och sedan anmälde det till EU-domstolen vägrade den svenska regeringen att i ministerrådet ge ett stöd för denna aktion för och detta test på ökad offentlighet. Dessutom är det så att KU granskar regeringen men icke myndigheter, och myndigheter har också att handha en hel del EU-dokument. Det borde Catarina

Fru talman! Nej, det är klart att Catarina Rönnung inte håller på regeringen i alla väder - det vore kanske att ta i litet väl mycket. Det är viktigt att meddelarfriheten blir grundlagsfäst, så att man markerar även gentemot bolagsform i offentlig sektor eller privat företagsamhet att detta finns, att detta är ett extra tryck gentemot olika former av mygel och annat som kan förekomma i företag. Därför är det ett helt riktigt krav. När det gäller EU och dess brist på offentlighet, är det bra att Catarina Rönnung retirerar från ståndpunkten att det är populism att kritisera EU på grund av dess bristande offentlighet. Men tyvärr har regeringen uppenbarligen varit försumlig när det gäller att efterleva sina egna uttalanden om öppenheten inom EU. Jag skall med stort intresse ta del av Catarina Rönnungs och den socialdemokratiska gruppens vidare agerande i det fallet.

Fru talman! Jag vill ställa ett par frågor till föregående talare. Som jag ser det, drivs nya lagar sällan fram av oss politiker i Sveriges riksdag på grund av att vi är så väldigt upplysta och informerade och kan saker bättre än den övriga befolkningen. Ett sådant exempel, som trots allt visar att det händer ibland, är just det fall som jag talade om nyss, när Sverige fick en ny tryckfrihetslag år 1766. I normala fall kommer positiva förändringar genom en utomparlamentarisk rörelse, som miljörörelsen och konsumentrörelsen, eller genom att enskilda människor driver fram t.ex. religionsfrihet. Inom en mängd områden sker detta utanför parlamentet. Till sist övertygas även politikerna i normala fall, och då får man en förändring även i lagstiftningen. För att underlätta sådana förändringar måste man skapa förutsättningar för utomparlamentariska rörelser att fungera på ett bra sätt. Det kan vi göra t.ex. genom att utvidga det öppna samhället och stärka demokratin så att människor även inom det privata området skall kunna ta del av sådant som berör och påverkar deras eget liv, t.ex. uppgifter om produkter och deras påverkan på hälsa och miljö. Catarina Rönnung svarar här att vi har jätteduktiga myndigheter inom en mängd områden som klarar detta. Detta svar är ett typexempel på det etablerade samhällets trötta suck över någonting som händer utanför det och som det inte förstår. Kan inte Catarina Rönnung ge prov på något slags insikt om, eller erkänna att, förändringar i samhället kommer utifrån? Vill vi understödja sådana förändringar är det en fördel om vi kan få ett öppet samhälle att fungera även utanför den offentliga sektorn.

Fru talman! Jag sade ju inte heller riktigt så. Men om jag kan tolka Catarina Rönnung så att hon och Socialdemokraterna är beredda att driva en liberalisering när det gäller lagen om företagshemligheter är det ju ändå ett litet positivt tecken, och jag behöver inte vara så ledsen som jag lät tidigare. Den andra frågan jag tänkte ta upp är den som Catarina Rönnung berörde när hon i talarstolen sade att hon förvånades över att Miljöpartiet inte var med på Vänsterns konspiratoriska och populistiska inlägg eftersom vi brukar driva den sortens frågor när det gäller EU. Vad menar Catarina Rönnung? Är det EMU-frågan, som vi driver tillsammans med den tyska riksbanken, som är ett riskabelt projekt, eller är det risken för att EU närmas VEU och för att man successivt bygger upp ett militärt försvar på EU-nivå, som det står i traktaten? Är det dessa populistiska konspirationer Catarina Rönnung talar om, eller är det något annat?

Fru talman! I samband med tilläggsbudgeten har vi från Miljöpartiet påpekat en del behov av att plussa på i och för sig mycket marginella men ändå viktiga belopp inom detta område. Det första ärende som är uppe, i form av reservation 1 i betänkandet, gäller bidrag till Statens utsädeskontroll. Regeringen har, bl.a. i sin skrivelse Miljön - vårt gemensamma ansvar, sagt att den svenska strategin för bevarande av biologisk mångfald och hållbart utnyttjande av biologiska resurser skall innebära att miljömålen ges samma vikt som de ekonomiska produktionsinriktade målen. Det borde innebära att man faktiskt slår vakt om mångfalden också när det gäller köks och prydnadsväxter. I samband med EU-inträdet har vi nämligen fått nya regler som har en direkt förödande effekt på just köksväxtfröer. Det beror på att man ställer stora krav på dokumentation, certifiering och kontroll, som medför stora kostnader för företagen. Det handlar ofta om små företag som har just fröer av mindre vanliga växtsorter. Vi menar att man borde anslå litet mer medel, närmare bestämt 4 miljoner kronor, till Statens utsädeskontroll för sortgodkännande och kvalitetskontroll av standardutsäde av köksväxter. Då skulle vi kunna mildra detta problem. Risken är annars att företagen slås ut ganska snabbt och att fröerna försvinner. Därmed minskar den biologiska mångfalden. Den andra reservationen gäller frågan om sanering och återställning av miljöskadade områden. Här har regeringen hörsammat kravet att vi måste göra mycket mer. Vi vet att det finns redovisade områden som borde saneras för en sammanlagd summa på 267 miljoner. Nu plussar regeringen på 3 miljoner. Det tycker vi är litet väl snålt med hänsyn till de mycket stora miljöproblem det medför. Miljöskulden i detta land, som tyvärr fortfarande ökar varje år, beror till stor del på dessa områden som blivit miljöskadade och som fortfarande läcker ut sina miljögifter. Med hänsyn till detta har vi föreslagit att ytterligare 50 miljoner kronor skall tillföras detta anslag. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 och 2.

Fru talman! I JoU:s betänkande 1995/96:19 behandlas tilläggsanslag till statsbudgeten för innevarande år. Utskottsmajoriteten med undantag av Miljöpartiet står bakom regeringens förslag. Miljöpartiet har ofta mer pengar än övriga partier i denna riksdag, och man har reserverat sig när det gäller anslaget till När det gäller anslaget till Statens utsädeskontroll vill jag anföra följande. Regeringen bedömde i budgetpropositionen att tillsyn av kvalitetsdeklarationer av prydnadsväxter inte krävde statens medverkan. Medel för verksamheten drogs därför in. Eftersom det finns ett EU-direktiv som förutsätter statens medverkan föreslås 485 000 kr anslås till denna verksamhet. Miljöpartiet vill anslå ytterligare 4 miljoner kronor i sin reservation nr 1. I samma reservation föreslår Miljöpartiet att kvalitetskontrollen av traditionella köksväxtsorter skall likställas med kravet på kvalitetskontroll av prydnadsväxter. Utskottet har tidigare, i JoU 1994/95:15, behandlat frågan om konsekvenserna av kravet på certifiering av köksväxtfröer och därvid bl.a. anfört att det är angeläget att bevara de traditionella sorterna av köksväxter både i Sverige och i andra länder. Vidare framhöll utskottet att det svenska arbetet för att bevara den biologiska mångfalden bör genomsyra också bestämmelserna om certifiering och kontroll av standardutsäde av köksväxter. Vi har sedan en tid tillbaka haft en utredning i denna fråga, som nu är ute på remiss. Utskottsmajoriteten anser av det skälet att vi inte nu skall ta ställning utan avvakta regeringens kommande förslag i denna fråga. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Fru talman! Den andra reservationen handlar om sanering och återställande av miljöskadade områden. Här behövs fortsatta inventeringar, undersökningar och prioriteringar på nationell nivå av behovet av framtida saneringar och återställningsinsatser för miljöskadade områden. Statens naturvårdsverks pågående arbete med det femåriga programmet löper ut den 30 juni 1996. Naturvårdsverket inkom i oktober 1995 till regeringen med förslag om ytterligare 3 miljoner kronor för att klara av behovet av fortsatta inventeringar och undersökningar. Med hänvisning till att man skall kunna klara det femåriga programmet föreslår utskottsmajoriteten ytterligare 3 miljoner kronor. Den nya utgiften kompenseras genom besparingar på andra anslag. Miljöpartiet gör här en annan bedömning och vill tillföra ytterligare 47 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslår. Hur man skall finansiera anslaget framkommer inte i reservationen. Roy Ottosson ger svar på frågan. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Vi har faktiskt mindre pengar än regeringssidan när det gäller statsbudgeten. Det förslag vi har lagt fram är snålare; vi sparar mer. Här handlar det om nålpengar på väldigt angelägna områden som jag tycker väl ryms inom en tilläggsbudget av det här slaget. Vi är överens i sakfrågan. Skillnaden är att vi inte vill avvakta när det gäller problemet med frösorterna. Vi ser att det kan gå väldigt snabbt utför och att den biologiska mångfalden kan minska på ett icke avsett sätt bara för att man är senfärdig. Vi tycker att dessa 4 miljoner skulle vara ett bra sätt att försäkra oss om att inte råka ut för detta. När det gäller de miljöskadade områdena är som jag sade i inledningsanförandet behovet mycket stort. Vi tycker att det finns skäl för riksdagen, som annars har så ambitiösa och bra miljömål på det här området, att skynda på arbetet. Därför tycker vi att det är rimligt, nu när vi har ett så långt budgetår och vi vet att pengarna är slut till sommaren, att inte nöja oss med 3 miljoner utan att lägga 50 så att vi får fart på det här. Det ger också arbetstillfällen som är relativt billiga - betydligt billigare än vad det blir med vägbyggen och liknande. Jag står fast vid reservationerna.
Fru talman! Roy Ottosson tycker att det här är småpengar. Det handlar ändå om över 50 miljoner kronor. Jag tror faktiskt inte att ni har så mycket mer pengar, eftersom ni på varje område lägger er ovanför oss och övriga partier här i riksdagen. Naturvårdsverket skall nu snart avsluta det femåriga programmet. För att klara det till den 30 juni, dvs. om ett antal månader, bedömde man att det skulle gå åt 3 miljoner kronor till. Det var ju för att kunna fullfölja inventeringarna och undersökningarna - det handlar inte om att använda pengarna till något annat. Då är det mycket märkligt att Miljöpartiet, i motsats till Naturvårdsverket, regeringen och övriga partier i riksdagen, anser att det skulle behövas ytterligare 47 miljoner. Jag förstår faktiskt inte hur ni kan komma fram till det. Den här utredningen är ju ute på remiss nu, och då tycker vi i utskottsmajoriteten att man såsom brukligt är skall invänta den och se vilka förslag regeringen kommer med. Då kan vi ta ställning till sakfrågan. Det tycker jag är rimligt.
Fru talman! Att en utredning är ute på remiss hindrar inte att man kan behöva anslå litet mer pengar för att förhindra en negativ utveckling som kan gå ganska fort - tvärtom! De sakerna motsäger inte varandra på det sätt som Inge Carlsson försöker ge sken av. På samma sätt råder det ingen motsättning mellan att Naturvårdsverket i sitt tilläggsförslag har begärt en mindre summa för utredningar av de miljöskadade områdena och att riksdagen kan ha en högre ambition. Vi vet att det mångdubbla finns redovisat - det handlar om över 260 miljoner kronor om man skall åtgärda allt som redan är utrett och som vi känner till. Det saknas alltså inte underlag för att fatta de här besluten - tvärtom! Jag noterar att Inge Carlsson har en lägre ambitionsnivå än vi i Miljöpartiet i dessa miljöfrågor. Det är i och för sig inte så konstigt; det är nog ingen överraskning för någon. Det är stora pengar för de här områdena, och det är viktiga pengar. Men vad statsbudgeten beträffar kommer vi naturligtvis till kompletteringspropositionen i april att ha en helhetslösning även på det här området så att finansieringen klaras. Det ansvaret skall vi aldrig undandra oss.
Fru talman! Det är inte så att vi socialdemokrater har en lägre ambitionsnivå. Regeringen har nu hört vad Naturvårdsverket behöver ha för att klara det femåriga programmet, och det är det som dessa tilläggsmedel är till för. När man är färdig med programmet kommer det kanske att visa sig att det finns så mycket miljöskadade områden som måste saneras att behovet kommer att ligga mellan 300 och 400 miljoner kronor. Då förslår inte era 50 miljoner kronor, om det är det ni skall ha de pengarna till. När det här programmet är fullbordat kommer naturligtvis den socialdemokratiska regeringen att lägga fram nya anslag för att vi med våra höga ambitioner skall kunna sanera de miljöskadade områdena. Jag tror att vi talar om två olika saker här.

Fru talman! I detta betänkande behandlas extra ramanslag till Arbetsmarknadsverket och till Glesbygdsverket. Regeringen föreslår extra ramanslag till dessa båda verk på 10 miljoner respektive 3 miljoner för uppgifter i samband med Sveriges åtaganden gentemot EU. Låt oss först, fru talman, se vilka behov AMS kan tänkas ha av denna anslagshöjning. AMS har i dag ett anslag för förvaltningskostnader på 5 498 000 000 kr. Det innebär att 10 miljoner extra är ca 0,5 % av AMS förvaltningskostnader. Till detta skall läggas 34,3 miljarder som AMS har för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att man skall behöva ha ett extraanslag på 10 miljoner förefaller, fru talman, mycket egendomligt. Som vi moderater har föreslagit i vår reservation bör dessa kostnader kunna täckas genom en fortsatt rationalisering av AMS förvaltning, en rationalisering som alltså skulle vara mindre än 0,5 %. Till saken hör också att AMS de senaste åren inte använt alla sina pengar utan fått pengar över. Sverige behöver ju spara och effektivisera, och även om det är små belopp det rör sig om borde regeringen ändå inse behovet av att inte bara låta pengarna glida ut. Jag har också en liten fråga till utskottets ordförande. Det står i betänkandet att AMS behöver fortsätta att rationalisera. Anser Johnny Ahlqvist att den rationaliseringen redan är klar och att AMS inte behöver rationalisera mer? I så fall delar jag inte den uppfattningen. De här pengarna bör utan några som helst bekymmer kunna tas inom det stora anslag som AMS och Arbetsmarknadsverket har. Även när det gäller de extra medlen till Glesbygdsverket anser vi att behovet bör kunna täckas genom en omfördelning av C 2-anslaget. Fru talman! Jag står givetvis bakom bägge reservationerna men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det är faktiskt mycket stor enighet i arbetsmarknadsutskottet om det här betänkandet. Det är bara moderaterna som har två reservationer i betänkandet. Jag vill börja med att fråga Kent Olsson om det är av ideologiska skäl som han har lagt fram de här reservationerna. Jag kan inte se att det här handlar om så oerhört mycket pengar med tanke på att C 2 anslaget är medfinansiär när det gäller EU:s strukturfonder. Eller har moderaterna och Kent Olsson uppfattningen att vi inte skall ta del av strukturfondspengarna för insatser i de mest utsatta regionerna? Kent Olsson säger att detta bara är en liten del av de besparingskrav som ställs på AMS. Jag tror nog att Kent Olsson och övriga moderater i framtiden kommer att bli nöjda med detta. Det förslag som AMS har lagt fram till regeringen och som ännu inte har behandlats innebär att man skall spara 11 % på AMS verksamhet. Det har Kent Olsson själv varit med om att fatta beslut om här i kammaren. Jag tycker att det är något märkligt att Kent Olsson inte tycks komma ihåg det. Det innebär i realiteten att 1 600 personer skall sägas upp från AMS och länsarbetsnämnderna. Jag tycker att Kent Olsson för att komma in i verkligheten skall besöka länsarbetsnämnden hemma i sitt eget län och fråga om de här besparingarna går att genomföra. De innebär en besparing på över en halv miljard på det administrationsanslag som finns. Kent Olsson bollade med en mängd siffror. Det är faktiskt skillnad mellan de pengar som är avsedda för anslaget för åtgärder till de arbetslösa och de som är avsedda för administrationen. Jag tycker att moderaterna bättre bör läsa på det här ärendet. Sedan kan jag kanske få svar på frågan om moderaterna har inställningen att man inte skall satsa på de mest utsatta regionerna.
Fru talman! Man förvånas ibland inte över att socialdemokraterna anser att ett antal miljoner hit eller dit inte är några pengar. När man hör Johnny Ahlqvist är det uppenbart att man inte bryr sig om det. Det är inte i första hand av ideologiska skäl som vi säger att man inte behöver tillföra AMS dessa 10 miljoner kronor, utan det är därför att vi anser att detta är mycket litet pengar i AMS verksamhet - jag visade det tydligt i siffror. Det är 0,5 % av AMS förvaltningskostnader. Dessutom har man oerhört mycket mer pengar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man har inte gjort slut på pengarna under tidigare år. Det är, tycker jag, förvånansvärt att majoriteten så lätt säger: Vi ger AMS de här Jag kommer visst ihåg att AMS har gjort en rationalisering, Johnny Ahlqvist. Men jag tycker närmast att det är litet löjligt att man vill ge AMS 10 miljoner när AMS har så förfärligt mycket pengar att röra sig med. Det borde ha varit självklart för AMS att ta dessa pengar från de anslag man redan har.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan - jag glömde det när jag var uppe i talarstolen sist; det kanske är viktigt att man gör det, så att talmannen kan ställa proposition i det här ärendet. Det är inte så, Kent Olsson, att det har blivit några pengar över på administrationsanslaget. Vi har tillskjutit medel från åtgärdsanslaget för ytterligare anställningar för att klara förmedlingsverksamheterna. Jag tycker att det är märkligt att Kent Olsson inte kan svara på frågan vad han har för uppfattning om insatser via C 2-anslaget, som jag tror är oerhört betydelsefulla ute på länsstyrelserna. I de äskanden som har kommit in till regeringen begär länsstyrelserna totalt 2,1 miljarder, och det finns bara 1,2 miljarder tillgängliga. Det skulle vara intressant att höra vilken moderaternas inställning är i den här frågan. Tycker inte moderaterna att det är viktigt att man via länsstyrelserna kan göra satsningar i de mest utsatta regionerna? Leta fram det gamla betänkandet, Kent Olsson! Vi har fattat beslut om 11 % besparing på statlig konsumtion. Det blir för AMS centralt och länsarbetsnämnderna en halv miljard. Det slår så att 1 600 personer måste bort från AMS centralt och länsarbetsnämnderna. De pengar vi diskuterar i dag behöver vi tillföra därför att det blir en merkostnad för AMS och för Glesbygdsverket för att administrera de strukturfondsmedel vi får från EU. Tycker inte Kent Olsson att det är viktigt att man kan tillgodogöra sig de pengarna från EU? Är det moderaternas inställning att vi bara skall betala pengar men inte ha någonting tillbaka?
Fru talman! Jag tror att Johnny Ahlqvist och jag kan vara överens om att det är viktigt med EU pengarna. Det är inte det som den här diskussionen gäller, utan det är varifrån vi skall ta de här pengarna. Jag skulle tycka att det kändes litet konstigt om jag här för regeringspartiets räkning med sådan emfas försvarade 10 miljoner kronor. Johnny Ahlqvist står här och förfasar sig över de olyckor som kommer att drabba detta land om det enorma verk som AMS är inte får 10 miljoner. De pengarna bör det inte vara några som helst svårigheter för AMS att rationalisera för. Vi har ju faktiskt en bekymmersam ekonomi här i landet, och då är det bra att spara även på bäckar små; det borde man kunna se. Jag skulle skämmas litet grand om jag i det här läget försvarade ett extra anslag på 10 miljoner kronor. Det bör vara ganska enkelt för AMS att klara det. Att myndigheterna ändå äskar medel är en annan sak. Så har det alltid varit. Jag har ingen känsla av att Johnny Ahlqvists parti i alla lägen tillgodoser önskemålen från sådana myndigheter, men det kanske är en ny politik som man nu ämnar föra.
Fru talman! Jag tycker att Kent Olsson skall läsa på i betänkandet. Jag har fortfarande inte fått något svar på vad Kent Olsson och moderaterna tycker om C 2-anslaget, som jag vet är ett oerhört viktigt anslag, inte minst i glesbygden. Har Kent Olsson skrivit den här reservationen därför att han tycker att det är fel att det blir ett antal arbetstillfällen i Östersund, tycker jag att Kent Olsson skall redovisa detta inför kammaren. Jag förfasar mig inte över de 10 miljonerna till AMS. Vi har sagt att AMS självt skall genomföra besparingar på 11 %. Det är faktiskt en halv miljard som man i så fall kommer att få bidra med. Jag tycker fortfarande att Kent Olsson skall besöka länsarbetsnämnden i sitt eget län och fråga hur man skall klara neddragningen med 11 % på administrationen. Jag vet att moderaterna har en annan inställning till C 2-anslaget än vi. De tycker inte att man skall ha möjligheten att stötta regionerna. Det är mycket märkligt, inte minst efter den debatt som fördes här i förmiddags när moderata företrädare sade att de ville göra allt på det regionalpolitiska området. Men nu har tydligen Kent Olsson glömt bort vad hans partikamrater sade för ett antal timmar sedan. Jag tycker att det är viktigt att de här pengarna finns - de skapar arbetstillfällen som är förankrade på det lokala planet, som inte riksdagen fattar något beslut om. Jag läste den skrift som gavs ut efter Moderaternas extra stämma. Där nämndes inte ordet regionalpolitik över huvud taget, och ingenting sades heller om vad man vill göra i de utsatta regionerna. Det är kanske därför Kent Olsson försvarar den här reservationen - han vill inte tala om för kammaren vilken åsikt moderaterna har i den här frågan.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förenkla regelverket för att få miljöstöd. EG-kommissionen i augusti förra året och fungerar i full omfattning från i år. Miljöprogrammet innebär en väsentlig ambitionshöjning på jordbrukets miljöområde. Göte Jonsson riktar kritik mot att reglerna för miljöstödet motverkar sitt syfte. Jag utgår från att Göte Jonsson då avser de miljöåtgärder som är aktuella för den kommande växtodlingssäsongen och inte åtgärder av mer generell karaktär, t.ex. vall och betesstöden som var möjliga att ansöka om redan förra året. Kritiken torde därför grunda sig mer på farhågor än på faktiska erfarenheter. I miljöprogrammets första delprogram ryms bl.a. åtgärder för bevarande av natur och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Enbart de miljöåtgärder som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i våra ängs och hagmarker och de variationsrika, traditionellt skötta delarna av odlingslandskapet, rika på viktiga livsmiljöer och kulturhistoriskt intressanta lämningar, kostnadsberäknas till ca 536 miljoner kronor för 1996. Betydande summor pengar är alltså avsatta för att bevara och förstärka odlingslandskapets miljövärden. Miljöprogrammet är i denna del därför mycket målinriktat. Som villkor för att få ersättningen ställs bl.a. krav på motprestation i form av ändamålsenlig skötsel för att syftet med stödet skall uppnås. Alternativet hade varit ett mer schablonmässigt förfaringssätt. Regeringen har dock bedömt att det skulle medföra dålig måluppfyllelse och sämre kostnadseffektivitet av insatta medel. En nyhet med miljöprogrammet, jämfört med de tidigare nationella programmen för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet och landskapsvård är att initiativet till stor del har flyttas över på lantbrukaren. Det är nämligen i linje med önskemålen från näringens sida att lantbrukaren skall ges större frihet att själv ta initiativ i miljöarbetet. Lantbrukaren måste därför i förväg kunna avgöra om han är berättigad till miljöersättning eller inte. Detta kräver kunskaper. Ett stort mått av kompetensutveckling och information finns därför inlagt i programmet . Länsstyrelserna anordnar temadagar, informationsmöten och i vissa fall individuell rådgivning för att förtydliga och förklara miljöstöden och de villkor som är förenade med dem. Betydande erfarenheter har också gjorts genom de tidigare ersättningsformerna för NOLA och landskapsvård. I många fall berörs samma lantbrukare av miljöstöden. Regeringen och ansvariga myndigheter följer löpande utvecklingen av miljöstöden, och vid behov korrigeras regelverket. En utvärdering och översyn av miljöprogrammet i sin helhet kommer att göras under 1997. Resultatet kommer att vara underlag för att bedöma behovet av förändringar. Det ligger i sakens natur att införandet av ett helt nytt och omfattande ersättningssystem av det här slaget till en början kan vara förenat med vissa svårigheter. Regeringen är dock mycket angelägen om att rätta till oklarheter och missförstånd så att syftet med miljöstödet kan nås. Jag menar att miljöprogrammet är ett bra sätt för samhället att ersätta lantbruket för kollektiva nyttigheter, som bevarandet av den biologiska mångfalden. Ersättningssystemet bör vara målinriktat och förenat med krav på ändamålsenlig motprestation. Regeringen har i sina beslut utgått från att miljöstödet till jordbruket grundas på dessa principer. Verksamheten med miljöstöden är storskalig och omfattar ett mycket stort antal lantbrukare. Därför är det av rationella skäl inte möjligt att tillämpa individuella stödkonstruktioner, utan det är nödvändigt med ett enhälligt regelverk, där det framgår under vilka förhållanden och villkor ersättning kan lämnas. En regelstyrning krävs också för att uppfylla bestämmelserna i den rådsförordning som ligger till grund för miljöstödet. Regeringen, som följer utvecklingen mycket noga, bedömer att bestämmelserna, som de nu ser ut, tjänar detta syfte. Om det vid den utvärdering som skall genomföras redan nästa år skulle visa sig att regelverket helt eller delvis motverkar syftet eller att anslutningen till programmet blir oväntat liten får förändringar övervägas. De miljöstöd som hitills har varit möjliga att söka visar på mycket god anslutning.

Fru talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret på min interpellation. Det är alldeles klart att miljöersättningarna är ett bra system för att ersätta Sveriges bönder när det gäller viktigt miljöarbete. Jag delar statsrådets uppfattning på den punkten. Visst måste vi ha ett regelverk och uppföljningsmetoder och visst måste vi ha sanktioner om man felar. Men det får inte gå så långt i byråkrati som blivit fallet i det här sammanhanget. Jag tror att jordbruksministern har missuppfattat det här med EU:s miljöstöd. Det var faktiskt inte så att vi skulle eftersträva en byråkratisk mångfald, utan målsättningen är en biologisk mångfald. Det är en stor skillnad. Nu vädjar jag till statsrådet att omgående se över reglerna. Vi behöver inte vänta till 1997, vi vet redan nu att det här regelverket är så krångligt att det på viktiga punkter motverkar sitt syfte. Från moderat sida är vi mycket kritiska till det komplicerade regelverket. Det måste bli ändringar. Vi skall inte bygga ett system på krångel och byråkrati. Det här uppfattas, Margareta Winberg, som ett hån mot bönderna ute i landet. Man skrattar åt både politiker och byråkrater för det sätt som det här regelverket har utarbetats på. Det gäller framför allt natur och kulturstödet. Jag vet att både Jordbruksverket och länsstyrelserna är förtvivlade över hur det här skall kunna tillämpas. Det är ju de som har det största ansvaret för tillämpningen av systemet. Kritiken kommer alltså inte bara från landets bönder utan också från myndigheter. Till mångt och mycket är det så att det här regelverket mera liknar ett revyunderlag än ett seriöst underlag för att ge bönderna rimliga ersättningar för utfört miljöarbete. Det är fel med en så här långtgående detaljstyrning. Jag har inte samma uppfattning som statsrådet om generella åtgärder. Det är betydligt bättre med generella åtgärder. Vi har erfarenhet av den principen när det gäller NOLA och landskapsvård. Här finns en mängd nya begrepp, som landskapselement. Vad är ett landskapselement? Det finns noga preciserat. Jag skulle kunna läsa mycket ur det material som finns på området, men jag har inte tid med det, jag skall bara ge ett par exempel. För att ett stenröse skall vara ett landskapselement som har bevarandeintresse gäller att övervägande delen av stenarna inte får vara tyngre än en mansbörda. Hur mycket är en mansbörda? Vem skall gå och lyfta stenar ute i småländska stenrösen och se om man orkar lyfta dem över huvud taget? I Riksantikvarieämbetets svar på vissa frågor beträffande hur litet ett odlingsröse får vara skriver man så här: "En samling stenar som inte tar mer plats än att en vuxen man kan stå gränsle över dem kan dock inte räknas som ett röse i miljöstödet p g a att skötselåtgärder på ett sådant litet objekt är ringa." Varför skall inte kvinnor grensla stenrösen i Småland? Tänk om Maria-Pia Boëthius får tag i materialet, då är det risk för att statsrådet blir anmäld till Jämställdhetsombudsmannen. Det här kan man göra sig lustig över, men det är i princip väldigt allvarligt. Det motverkar sitt syfte. Jag vädjar än en gång till statsrådet att omgående se över reglerna så att de blir rimliga och vettiga när det gäller tillämpningen och möjligheterna att få ut det som är ämnat i Sveriges riksdag i form av ersättningar.
Fru talman! Jag uppfattar svaret från jordbruksministern som ödmjukt. Där utgår hon ifrån att det kan finnas bekymmer med utformningen av det miljöstödprogram som vi nu har att arbeta efter och är beredd att göra ändringar, inte vänta med ändringarna till 1997 eller senare utan under löpande arbete göra det. Miljöstödet är viktigt för att kunna skapa förutsättningar för ett landskap som är tilltalande och som bevarar de kvaliteter som genom bondens arbete tagits fram. Det är naturligtvis väldigt viktigt att man också får regler som gör det möjligt att hantera det. Över huvud taget är det viktigt att vi har pengar till det. Förutsättningen för att vi skulle ha det var att vi från Centerpartiet gick in ett samarbete med Socialdemokraterna, vilket vi gjorde förra våren. På det sättet påverkade vi det hela. Med hundra procent förbättrades förutsättningarna på området i förhållande till hur det annars skulle ha varit. Det är utgångspunkten och förutsättningen för det hela. Under 1995 har inte systemet utnyttjats till fullo, eftersom allting inte ha varit klart. Vi kom i gång sent med arbetet. Under 1996 kan man förvänta sig att det blir bättre. Till det kommer det som Göte Jonsson och Margareta Winberg nu har diskuterat. Som Göte Jonsson sade finns det beskrivningar i materialet som man kan sätta frågetecken för. Vad som är en gärdsgård, en åker, en fägata eller en gammal väg är det svårt att bedöma. Det får ge sig så småningom. Jag är väldigt angelägen om att slå fast det som jorbruksministern säger i svaret: "Regeringen är dock mycket angelägen om att rätta till oklarheter och missförstånd så att syftet med miljöstödet kan nås." Det kan bara nås om de som skall utföra arbetet får sådana regler att det går att leva efter dem. I annat fall kan det aldrig gå. Därför är det viktigt att slå fast att jordbruksministern är beredd att medverka till sådana regler. Från Centerpartiets sida är vi beredda att hjälpa till så att reglerna blir så bra och enkla som möjligt. Enkelhet måste vara ett honnörsord i det sammanhanget.
Fru talman! Låt mig först bemöta något av det som Göte Jonsson sade inledningsvis. Han raljerade litet grand och sade att vi mer sysslar med byråkratisk mångfald än med biologisk mångfald. Jag kan delvis hålla med. Jag skulle vilja gå längre än så. För EU:s system gäller närmast byråkratisk enfald. Det är på jordbrukets område en omfattande byråkrati, och det är mycket krångligt. Man kan fråga sig: Kan inte vi göra det enklare i Sverige när vi har makten att bestämma över det själva? Men då måste man komma ihåg att vi inte har hela makten att bestämma över det själva, utan själva programmen godkänns i slutändan i Bryssel, inte av vare sig Sveriges riksdag eller Sveriges regering. Sedan måste man också se på syftet med programmen. Här kanske vi skiljer oss åt något från vissa EU-länder. För oss är nämligen inte jordbrukspolitik social verksamhet, i synnerhet inte på det här området. Miljöprogrammet syftar till en måluppfyllelse som gör att miljön förbättras i det svenska landskapet. Jag tror att det är viktigt att ha som grund när man har synpunkter på det hela. Det är alltså inte så att man skall ha ett slags generell ersättning till bönder för att de skall tjäna litet pengar. Det är inte det som är meningen, utan meningen är att vi skall kunna bevara vissa marker, biotoper, odlingslandskap, ha öppet landskap osv. Gör man det hela generellt blir det en dålig måluppfyllelse. De axplock som Göte Jonsson gjorde kan, dragna ur sitt sammanhang, förefalla något roande. Jag drog också på mun åt dem. Jag har för övrigt inga synpunkter på det här med kvinnor-män, det är Riksantikvarieämbetet som har skrivit det där. En del i det hela är att det skall vara både miljö och kultur, och då kommer olika intressen in. Man kan visst ha synpunkter på ordval, jag kan hålla med om det. Men man skall också komma ihåg att det här skall kompletteras men utbildning för lantbrukarna. Det är krav på en dags utbildning. Sedan skall man inte glömma - jag tycker att det finns en tendens att göra det - att det här självklart måste användas med bondförnuft. Det måste användas med en viss flexibilitet. Man måste också göra regional anpassning, och vi skall komma ihåg att länsstyrelserna skall ut och se om det här är vettigt. Jag tror att vi i slutändan har ganska vettiga tjänstemän i våra länsstyrelser.
Fru talman! Lantbruksdirektören i Växjö Olof Nilsson har sagt: Skyll inte på EU! Den uppmaningen ger jag Margareta Winberg. Är det så att statsrådet bedömer EU:s miljöpolitik som enfald, varför skall vi då stå för kvalificerad enfald i dessa frågor? Det är inte kommissionen i Bryssel som har sagt att man skall grensla stenrösen i Småland. Det är inte kommissionen i Bryssel som säger att en gärdsgård skall ha ett antal meter osv. Det är inga axplock, det är helheten som är tokig, Margareta Winberg. Vi kan inte skapa regelsystem som motverkar syftet. Jag delar helt statsrådets uppfattning när det gäller syftet: det är för att klara miljön, det är vårt gemensamma intresse, det är för att bonden skall få rimlig ersättning för det gemensamma ansvar som vi har. Varför skall vi t.ex. ha både kvalifikationspoäng och stödpoäng? Varför skall vi ha kvalifikationspoäng utformade på ett sådant sätt att de som har stora marker gynnas under det att de som har små missgynnas? Låt mig ta ett exempel. Den som har en lång trädallé på en kilometer får bra betalt utifrån kvalifikationspoäng. Men om fem små lantbrukare i Småland utgör en by med stora gemensamma kulturvärden och ingen av byns gårdar får tio kvalifikationspoäng, får inte byn en enda krona. Vad är detta för stolligheter, Margareta Winberg? Statsrådet kan inte skylla på EU. Också sanktionssystemet är fullständigt orimligt. Det är enligt de regler som statsrådet har utformat på följande sätt. Låt oss säga att en bonde själv har gjort en rimlig bedömning, men det visar sig femte året, när myndigheten kommer för att kontrollera, att vederbörande gjort en felaktig bedömning på ett eller två landskapselement. Då riskerar han att förlora hela stödet och t.o.m. få betala tillbaka det efter fyra fem år. Är detta rimligt ur rättssäkerhetssynpunkt? Så kan det inte vara! Det är inte underligt att väldigt många bönder säger att de inte vågar skriva på avtalen därför att de är för krångliga. Då motverkar de sitt syfte. Jag skall ställa en fråga till Margareta Winberg. Fjärde året förlorar han ett sådant sidoarrende. Han har kvalifikationspoäng och stödpoäng utifrån de fem arrendena plus sin egen gård. Om han tappar ett arrende fjärde året, är det rimligt att han retroaktivt skall betala tillbaka hela stödbeloppet, även om han skött de andra åtgärderna fullständigt rimligt och han själv inte kan påverka det faktum att han förlorar ett av arrendena? Det här är bara ett exempel som gör att det inte är underligt om bönderna inte vågar skriva på avtalen i olika sammanhang. Vi skall ha regelverk. De kan göras enkla och generella. Vi skall ha en uppföljning. Om vi har ett vettigt regelverk, blir uppföljningen enklare. Vi måste ha sanktioner som bygger på rättssäkerhet för dem som får ersättningarna. Här är det inte, Margareta Här är det fråga om att utifrån en miljöambition se till att de svenska bönderna får betald ersättning för det som de utför när det gäller våra gemensamma värden. Det gäller att slå vakt om ett öppet odlingslandskap, att värna den biologiska mångfalden och att se till att kulturelementen i odlingslandskapet kan bevaras. Med nuvarande system och regelverk motarbetas detta. Min uppmaning till statsrådet är än en gång: Omarbeta regelverket omgående!
Fru talman! Det som Göte Jonsson sade i sitt senaste anförande är viktigt, dvs. att systemet måste vara sådant att de människor som skall sköta detta måste våga att skriva på och sätta i gång med verksamheten. Annars blir syftet förfelat. Jag tror inte som Göte Jonsson att det är fel på helheten. Den är riktig, men det finns tokigheter i systemet och det är dessa tokigheter som måste rättas till. Det ligger mycket i de beskrivningar som görs. Därför är det viktigt att sunt förnuft måste få råda. Det är nödvändigt att handläggarna på länsstyrelserna använder det sunda förnuft som de har vid handläggningen av sådana här ärenden. Annars kan det bli fel. Det är angeläget att departementet och Jordbruksverket tar till sig de synpunkter som kommer fram från olika håll och att man genomför förändringar. Det råder inget tvivel om att både Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har ett sätt att hantera dessa problem på som känns litet främmande för den enskilde bonden. Det finns stora miljövärden i det svenska jordbruket och i det svenska landskapet. Vi skall inte i första hand skapa nya miljövärden, utan vi skall se till att kunna bevara dem som de svenska bönderna redan har arbetat fram. Med ett idogt knog, en målmedvetenhet och känsla för det hela har man skapat dessa miljövärden utan att få ett enda öre för det. Nu kan man helt plötsligt få betalt, och det är väldigt bra och viktigt för framtiden. Det måste vi ta vara på. Då måste systemet bli sådant att bönderna vågar, kan och vill använda sig av det.
Fru talman! Låt mig ta fasta på det som Lennart Brunander avslutade med och som är väldigt intressant ur ett miljöperspektiv. Det som har gjorts utan ersättning under lång tid kan man nu få betalt för, väldigt bra betalt om man hittar de olika reglerna och lyckas följa dem. Då uppkommer frågan: Är då villkoren så svåra att bönderna inte kan uppfylla dem? Genom historien kan man se att när det gäller regler för att få ut ersättning brukar bönderna lära sig dem. De brukar vara ganska bra på att få ut de ersättningar som står till buds. Vi har inte fullständig täckning eftersom ansökningstiden inte har gått ut, men enligt de signaler som vi hittills har fått kommer detta att gå rätt så bra. Det säger böndernas organisation, även om man har synpunkter på detaljerna. Till Lennart Brunander vill jag säga att till följd av den uppgörelse som Centerpartiet och Socialdemokraterna har träffat står dessa nya pengar till buds. Detta är ett oerhört miljölyft för jordbruket. Jag tycker att det är viktigt att understryka det och inte bara se på de besvärligheter som finns. Vi har aldrig någonsin haft så mycket pengar för detta ändamål som vi nu har. Då är det självklart att vi skall göra vårt yttersta dels så att pengarna går åt, dels så att de används för det som var avsikten, nämligen för att förbättra miljön. När det gäller det som ibland sägs i debatten, att pengarna inte utnyttjas, vet vi att det blev pengar över från i fjol beroende på att beslutet fattades så sent i Bryssel, i augusti. Det finns alltså kvar 0,5 miljarder - EU. Men i år räknar man med att alla pengar kommer att gå åt. Det är klart, Göte Jonsson, att miljöstödet inte får motverka sina egna syften genom att man straffar ut brukare från stödet om de inte fullföljer sina åtaganden in i minsta detalj. Här måste man naturligtvis göra en skälighetsbedömning. Såsom bestämmelserna nu är utformade skall det eventuella straffet stå i proportion till förseelsen. Länsstyrelsen skall då göra en skälighetsbedömning. Det finns inga givna skriftliga regler för detta, utan här får man använda det sunda förnuftet. Skulle det visa sig att man inte klarar detta måste regeringen självfallet överväga att förtydliga reglerna. En tredjedel av ägorna är arrenderade. Det är också väldigt angeläget att också den delen omfattas av miljöprogrammet. Brukaren måste göra sitt yttersta för att försäkra sig om att han har mark under de fem åren, t.ex. genom att få till stånd skriftliga arrenden. Nu vet vi att det inte alltid är möjligt därför att det finns en tradition av muntliga arrenden i det här landet. Men då får brukarna försöka på andra sätt att så långt det låter sig göras tillförsäkra sig det som krävs. Skulle det visa sig att brukaren tappar ett eller två år i slutet av perioden, måste länsstyrelsen också här göra en skälighetsbedömning för att se om detta var någonting som inte hade kunnat förutses. I så fall skall brukaren naturligtvis inte betala tillbaka för de år som han har fått ersättning.
Fru talman! Jag tycker nog, ärade kammarledamöter, att det bör finnas en gräns för skrupelfriheten i debatten. Ni står här och säger att det var en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centern som gav mycket pengar till miljön. Den gav mer pengar än Margareta Winbergs proposition, men betydligt mindre pengar än vad den borgerliga regeringen under Carl Bildts och Karl Erik Olssons ledning förhandlade fram i departementet. Jag tror inte att ni är så naiva att ni tror att ni kan lura Sveriges bönder och Sveriges miljöintressenter genom den formen av argumentation där ni helt enkelt mörkar när det gäller sanningen om utnyttjandet av EU:s miljöstöd. Jag beklagar att statsrådet faktiskt ironiserar över Sveriges bönder. Hon säger att bönderna inte skulle klara att fylla i blanketterna. Så är det sannerligen inte, utan det har visat sig att de är duktiga på att lära sig fylla i blanketter. Vad är detta för ironi? Det är klart att man måste lära sig att fylla i blanketten, men det intressanta är ju varför jordbruksministern skall krångla till blanketterna så. Varför skall regelverket vara utformat så att det motverkar sitt syfte? Varför står statsrådet här i kammaren och säger att det säkerligen finns duktiga tjänstemän som är framsynta och som skall tolka hennes förordningar på ett sådant sätt att det blir rimligt. Min fråga är: Varför skriver inte statsrådet rimliga förordningar utan i stället litar på de tjänstemän som skall tolka statsrådets förordningar? Statsrådet säger att det skall göras skälighetsbedömningar. Det framgår av en bisats till den huvudsats i förordningen där det står att hela ersättningen skall betalas. Jag tycker att statsrådets svar i kammaren visar att det är nödvändigt att statsrådet omedelbart går tillbaka till departementet och ser över hela regelverket.
Fru talman! Jag förstår inte vad Göte Jonsson menade med att jag mörkar när det gäller utnyttjandet av den framförhandlade ramen. Jag är ute minst en gång i veckan och pratar med bönder om just detta, och då är det inte fråga om att mörka. Jag säger rent ut att det som den tidigare borgerliga regeringen tyckte sig ha råd med, det har inte den nuvarande regeringen. Vi försöker att få balans i ekonomin för att därmed få ned räntan, vilket också gynnar våra företagare och bönder. Ja, ni hade framförhandlat en större ram, men ni hade inte talat om hur den skulle finansieras. När jag då frågar Sveriges bönder om de tycker att det vore rimligt om jag gick till Anna Hedborg och sade att pensionerna får sänkas ytterligare därför att jag måste ha ännu mer pengar till Sveriges bönder, då förstår de att det i dagsläget inte är rimligt att kräva ännu mer. Jordbruksnäringen i Sverige är ändå den näring som åtminstone på kort sikt har fått ett ganska stort plus genom medlemskapet, generellt plus åtta procent. Samtidigt fick många andra grupper, låt vara inte på grund av medlemskapet utan snarare på grund av den vanskötsel av landets ekonomi som ni ägnade er åt, en ganska kraftig neddragning. Det är orimligt att komma med de krav som Göte Jonsson nu framför. Sedan ironiserar jag inte över Sveriges bönder. Jag vet att de klarar detta, vilket jag också får signaler om. Jag var i Västergötland t.ex., där de skulle anordna inte mindre än 60 000 utbildningstillfällen för bönderna för att de skulle få ställa frågor och lära sig att klara av detta. Jag är övertygad om att de med hjälp av länsstyrelsernas tjänstemän kommer att klara detta på ett mycket bra sätt. Sedan är det inte så att man skall tolka förordningen, utan det är länsstyrelsen som har att tolka Jordbruksverkets föreskrifter. Om det finns några otydligheter, vilket jag har upptäckt att det gör, skall vi göra förtydliganden. Det är ett arbete som just nu pågår på departementet.

Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av problem i samband med salixodling. Som Ingvar Eriksson mycket riktigt påpekar är det positivt med en ökad odling av energigrödor. Odling av energigrödor är även ett bra sätt att utnyttja den uttagna areal som är en följd av EU:s arealstödssystem. Biobränslen är en viktig del i vår framtida energiförsörjning och en chans för jordbruket att finna ett alternativ till livsmedelsproduktion. En salixodling kan också utgöra ett välkommet inslag i landskapsbilden i slättbygderna där den också kan berika faunan. Samtidigt som salixodling i ett större perspektiv således kan innebära något positivt för miljön kan den också upplevas som ett störande element i närmiljön. Salix är en av EG godkänd gröda när det gäller odling på uttagen areal. Skördeperioden är ca fyra år, vilket gör att odlingen är att betrakta som jordbruksproduktion och därmed skiljer sig från skogsplantering, som är ett betydligt större och mer permanent ingrepp i landskapet. Det är endast under en begränsad tid av skördeperioden som salixen är så hög att den verkligen kan uppfattas som ett störande element. Ingvar Eriksson vill inte införa fler lagar eller mer byråkrati. Jag instämmer i detta. Det var en viktig princip i 1990 års livsmedelspolitiska beslut att jordbrukaren själv måste ta ansvar för vilken produktionsinriktning som skall väljas för att tillgodose marknadens efterfrågan. Ibland kan innehavarna av grannfastigheter uppfatta en viss markanvändning som intrång. Regler om den hänsyn som skall tas grannar emellan finns i jordabalken. Möjligen kan något eller några av de problem som Ingvar Eriksson tar upp aktualisera dessa regler. I allmänhet gäller dock att en salixodling har en begränsad inverkan som måste tålas av omgivande fastighetsägare. Det finns även tillfällen då t.ex. viss markanvändning eller byggande kolliderar med samhälleliga intressen. De allmänna intressena tillgodoses genom att naturvårdslagstiftningens regler om samråd är tillämpliga när det gäller salixodling. Med stöd av dessa regler kan länsstyrelsen besluta om åtgärder för att minska inverkan på naturmiljön eller, om det är nödvändigt från naturvårdssynpunkt, förbjuda odlingen. Enligt min uppfattning finns det således i dag ett regelverk som ger möjligheter att ta hänsyn till de olika intressen som kan finnas på detta område. Jag är inte beredd att ta initiativ till en förändring av befintlig lagstiftning.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag konstaterar att statsrådet har i stort sett samma uppfattning som jag när det gäller betydelsen av en salixodling i landet och att det dessutom är positivt när det gäller att utnyttja den mark som tas ut i EU-träda för odling av energigrödor. Intresset har ju också ökat efter EU-inträdet, vilket är ganska naturligt med hänsyn till att man får viss ersättning för EU-träda. Det har också skapat bättre möjligheter för en lönsammare biobränsleproduktion på sådan mark. Av svaret framgår att statsrådet delar min uppfattning i denna del, vilket givetvis är positivt. Men min fråga tar också upp att problem och tvister uppstår mellan markägares och odlares intressen kontra de som bor i närheten, som ibland drabbas av den höga växtlighet som efter tre fyra år är ett faktum. Det som har föranlett mig att ta upp frågan är ett aktuellt fall där salix lär växa upp över köksfönstret så att man kanske inte kan se ut genom fönstret på flera år. Det är då kanske inte så underligt att den som drabbas aktualiserar frågan och undrar hur man kan göra så här. Nu står vi inför risken att konflikterna blir fler i takt med att odlingen ökar. Det är då som klara regler saknas för hur man skall hantera problemet. Salixodlingen klassas ju som en jordbruksgröda, varför det inte finns några speciella regler eller restriktioner när det gäller denna odling. Det har också visat sig att myndigheterna har vissa problem att hantera sådana här fall. Nu hänvisade statsrådet till regler som finns i jordabalken och att möjligen något eller några av de problem som jag har tagit upp aktualiseras där. Statsrådet sade möjligen. Hon verkar lika osäker på området som både odlaren och den drabbade. Det är ett bevis på att man borde se över reglerna och dess tillämpning i praktiken. Jag vill därför återigen ställa frågan om det inte är möjligt att göra en liten översyn och kolla läget med hänsyn till den, som vi nu tror, fortsatta ökningen av salixodling. När det gäller de samhälleliga intressena gäller naturvårdslagstiftningen, svarade statsrådet, och där finns samråd. Det är ju riktigt, och där kan man t.o.m. gå in och få till stånd ett förbud. Men då framstår det som om det inte är lika allvarligt om det drabbar den enskilde som om det drabbar samhället. Jag vill gärna att statsrådet också kommenterar detta. Samhället är ju inte på samma sätt direkt beroende av en sådan här händelse utan mer av de övergripande naturvårdsintressena. Vidare säger statsrådet att hon inte är beredd att ta några initiativ till någon förändring av befintlig lagstiftning. Det är klart att i den mån det inte finns någon sådan lagstiftning, så är det mindre problem. Men detta är är ju ett nytt inslag i verkligheten. Visserligen har jag den bestämda uppfattningen att man inte skall införa lagar i onödan och att man rimligen borde klara av detta parterna emellan. Men i de situationer då problem uppstår skulle det finnas något klarare regler. Det är mot bakgrund av detta som jag har ställt interpellationen.
Fru talman! Som Ingvar Eriksson säger är detta inte helt enkelt. Vi båda tycks vara överens om att det ur många aspekter är positivt och viktigt att salixodling finns, därför att vi skall använda den uttagna trädesmarken till något som är vettigt. Det är viktigt också ur energisynpunkt att vi försöker finna alla alternativ som kan stå till buds, när vi nu skall gå in och diskutera framtidens energipolitik osv. Samtidigt kan sådana här fall uppstå som Ingvar Eriksson tog upp. Jag har också träffat den person i Skåne som har initierat denna interpellationsdebatt. Jag kan inte gå in på ett enskilt ärende, som Ingvar Eriksson förstår. Men tidigare, när odlingen skedde på omställningsmark, var det länsstyrelsens miljöenhet som skulle ge sitt tillstånd innan anläggningsstöd beviljades. Den praxis som man då använde sig av byggde på att salixodling inte betraktades som markanvändning. Man var då mer restriktiv med att bevilja tillstånd, om anläggningen riskerade att hota natur eller kulturmiljöer. Man kan väl ifrågasätta om ett hus där en person bor, för att ta det aktuella fallet, är en natur och kulturmiljö. Det måste nog klassificeras som någonting annat. I dag råder i alla fall enligt 20 § Naturvårdslagen samrådsskyldighet vid anläggning av salix, eftersom denna kan komma att väsentligt förändra naturmiljön. Samrådet skall ske med länsstyrelsen. Man kan införa förbud mot plantering, men eftersom pågående markanvändning då försvåras, kan det innebära en ersättningsskyldighet gentemot lantbrukaren. Rent praktiskt verkar detta så att länsstyrelsen, om en sådan här anläggning gränsar till en grannfastighet, kan föreskriva en skyddszon, i allmänhet på tio meter, för att på så vis undvika störningar av olika typ. Det är så mycket jag kan säga i dag. Som Ingvar Eriksson förstår följer jag, eftersom jag själv har blivit uppvaktad av den här personen, detta ärende och eventuellt tillkommande mycket noga.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för detta svar. Jag konstaterar att vi nog är ganska överens om vikten av att marken utnyttjas på ett bra sätt framöver. Det innebär mycket stora miljövinster om man kan göra det. Det här är ju en odling som är positiv på många sätt. Därför skall vi bidra till att den kan behålla sin omfattning, och även öka. Samtidigt är det så att om problemen ökar, får vi vara beredda att ta tag i dem. Där menar jag att svaret inte innebär något större, mer betydande tillskott i fråga om framtidens säkerhet för den som bor eller den som odlar. Just osäkerheten skapar problem genom att man som odlare kan befara att det blir problem om man sätter i gång, och en närboende blir givetvis bekymrad av debatten om att detta kan komma att växa upp över fönstren och ända upp till takskägget. Det kan t.o.m. bli så att man får dålig sikt vid infartsvägar eller krokiga vägar. Jag är dock nöjd med det svar som statsrådet har givit. Jag hoppas också att uppföljningen blir sådan att statsrådet, om det uppstår problem, är beredd att vidta de åtgärder som behövs.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat hur regeringen ämnar arbeta för att uppfylla skyddet för de marina däggdjuren i FN:s resolution om begränsat drivgarnsfiske och för att EU:s regler om maximal drivgarnslängd på 2,5 km skall gälla även i Östersjön. Ända sedan medlemskapsförhandlingarna har Sverige hävdat att varken en maximigräns på 2,5 km eller ett eventuellt drivgarnsförbud skall bör omfatta Östersjön kan inte jämföras med något annat fiskeområde inom EU. De svårigheter med storskaligt drivgarnsfiske som uppmärksammas i FN resolutionen är inte aktuella i Östersjön. Den typ av drivgarn som används Östersjön delas dessutom upp i mindre enheter vid fiske och är således inte storskaliga. Den svenska linjen grundar sig på det vetenskapliga underlag som finns tillgängligt. EG kommissionens vetenskapliga arbetsgrupp för fiskefrågor har på uppdrag av EU:s ministerråd granskat drivgarnsfisket efter lax i Östersjön. Gruppens rapport från februari 1995 stöder den svenska ståndpunkten. Europaparlamentet har med anledning av EU:s förslag om förbud av drivgarn uttalat sitt stöd för att Att införa EU:s regler om maximal drivgarnslängd på 2,5 km i Östersjön är mot bakgrund av hittills känt vetenskapligt underlag inte en ändamålsenlig åtgärd för att skydda de marina däggdjuren. Som Gudrun Lindvall mycket riktigt påpekar finns det flera orsaker till att marina däggdjur förolyckas eller t.o.m. hotas. I de fall där fisket är orsaken, är det viktigt att skilja på olika fiskeredskap och deras effekter. Jag konstaterar att redskapet drivgarn hittills inte bedömts utgöra ett sådant hot. Sverige är överens med medlemsländerna inom såväl FN och EU som Fiskerikommissionen för Östersjön om att fisket skall regleras genom beslut fattade på grundval av tillgängligt vetenskapligt underlag. Om vetenskapligt underlag visar att existensen av någon art är hotad skall självklart de åtgärder som är mest ändamålsenliga för att bevara den hotade arten vidtas. Genom nya rön har det under 1995 framkommit att tumlarna i Östersjön utgör ett bestånd som är isolerat från tumlarbeståndet i Västerhavet. Jag håller med Gudrun Lindvall om att det är allvarligt att omkring Jag vill återigen understryka just det som Gudrun Lindvall påpekar, att djuren främst snärjs i stormaskiga, bottensatta torskgarn, dvs. inte i drivgarn. Det finns dock ännu inga undersökningar som visar att de löst flytande drivgarnen hotar tumlaren. Regeringen fortsätter naturligtvis att följa arbetet med att utvärdera effekterna på det marina livet i Östersjön av fisket med såväl drivgarn som med andra redskap. Slutligen vill jag framhålla att regeringens arbete vad gäller fiskeregler för Östersjön bedrivs inom ramen för Fiskerikommissionen för Östersjön, eftersom reglerna bör avse alla länder som bedriver fiske i detta område.
Fru talman! Jordbruksministern! Jag vill tacka så mycket för svaret. Bakgrunden till denna interpellation är att vi har marina däggdjur som förolyckas i Östersjön. FN har antagit en resolution där det sägs att man skall se till att marina däggdjur inte påverkas negativt. Där tar man bl.a. upp drivgarnsfisket. Genom att EU har sagt att vi inte skall tillämpa detta i Östersjön, utan att vi skall acceptera 21 km långa drivgarn - i stället för de 2,5 km som man har sagt skall gälla i havet i övrigt - är det här naturligtvis någonting som påverkar de marina däggdjuren. Det står också i Artdatabankens redogörelse för t.ex. tumlare att just drivgarnsfiske är ett av problemen. Det står alltså t.o.m. i en svensk skrift. Det här handlar alltså om vikare, gråsäl och tumlare. Alla tre arter är klassade som sårbara på Artdatabankens lista över hotade arter. Detta är också fastställt av Naturvårdsverket, så vi behöver inte sväva i tvivelsmål när det gäller att detta är sårbara arter. Tittar vi på detta, kan vi se att vikarsälen har minskat kraftigt i Östersjön sedan sekelskiftet; från ungefär 250 000 djur till ungefär 5 000 i dag. Det är många just avvanda vikarkutingar som dör i drivgarn satta för lax i Östersjön. Vi vet dessutom att många vikarsälshonor är sterila på grund av miljögifter, så man kan säga att arten är hotad från flera håll. Gråsälspopulationen har sedan sekelskiftet minskat från ungefär 100 000 djur till ungefär 5 000 i dag. Ungefär hälften finns runt den svenska Östersjökusten. Anledningen till tillbakagången är dels intensiv jakt, dels miljögifter, dels fiske. Miljögifterna har påverkat reproduktionen - för några år sedan kunde vi se bilder på gråsälslivmödrar som var helt igentäppta, så att äggen inte kunde passera. De var alltså helt sterila. Vi vet alltså att antalet gråsälar som drunknar i fiskeredskapen i Östersjön är stort men inte känt. Det här är alltså ett dolt problem. När det gäller Östersjötumlarna vet vi att det handlar om en ras som bara finns här. Vi vet att det finns ungefär 1 200 djur. Det är en sårbar art, och det dröjer nog inte länge innan man kan säga att den inte bara är sårbar, utan akut hotad. 400 gånger under perioden 1950-1980. Det är alltså fråga om en art som går mycket starkt tillbaka. Av de 1 200 individerna fastnar 8 %, ungefär 100 individer, årligen i fiskgarn av olika slag. Samtidigt kan man se att det i Valkommissionens skrifter sägs att det är oroväckande om 1 % av beståndet av fastnar, och 2 % får inte ske. En så stor bifångst måste absolut undvikas. Här gäller det alltså 8 %! Något måste göras. Vi måste fundera på hur vi skall rädda de marina däggdjuren i Östersjön. Det svar jag har fått handlar väldigt mycket om just drivgarnen, men jag har fått väldigt litet svar på hur vi skall göra för att gemensamt se till att de däggdjur som finns i Östersjön inte påverkas så negativt av fisket som i dag. Vi måste väl ändå vara överens om att fisket måste kunna bedrivas på ett sådant sätt att de marina däggdjuren inte skadas. Därför undrar jag om det inte är dags att börja tänka om. Kanske måste den FN-resolution som handlar om drivgarn och deras påverkan på marina däggdjur gälla Östersjön. Har vi bortsett från att vi hade samma hotbild här? Vilka förslag finns från jordbruksministern? Det skulle vara mycket intressant att få det här litet utvecklat. Det intressanta för mig är inte den exakta längden på drivgarn, utan att vi skall se till att bedriva ett fiske som inte leder till att de marina däggdjuren dödas. Jag hoppas att jag kan få ett mer uttömmande svar i nästa inlägg.
Fru talman! Det som Sverige har haft som underlag när denna ståndpunkt tagits i ministerrådet i EU, och det jag antar att parlamentet har använt när man har stött den svenska ståndpunkten, är EG kommissionens vetenskapliga arbetsgrupps utvärdering av effekterna av drivgarnsfisket efter lax i Östersjön. Den gjorde man i fjol på anmodan av Sverige. Man rapporterade då att det finns få fall där tumlare fastnat och dött i drivnät. Rapporter finns om vikarkutar som fastnat i drivnät. Gråsälens dödlighet till följd av fiskeredskap är 2-3 % per år, varav drivgarnsandelen är mycket låg. Vi hade också en svensk representant från Laxforskningsinstitutet som deltog i detta arbete. Det finns dessutom två uppsatser i Sverige där man har påvisat genetiskt att det finns ett särskilt bestånd tumlare i Östersjön. Man uppskattar antalet till 1 200, precis som Gudrun Lindvall sade. Däremot har man en annan bedömning av hur många som har dött i fiskeredskap. Gudrun Lindvall säger att det är 8 %. Men denna undersökning visar att fem tumlare per år har dött i fiskeredskap, och då troligen i drivgarn. Man kan inte fastställa det. Det är fem av 1 200. Vi arbetar vidare med detta. Vi låter oss inte nöjas med det som är. Vi avser att försöka med stöd av EU medel redan i vår starta ett forskningsprojekt för att försöka fastställa antalet tumlare som fastnar i olika redskap i Östersjön. Bl.a. kommer observatörer att finnas ombord på svenska fiskefartyg. Fiskeriverket kommer att bistå med information om fångster och fångstfördelning på olika redskap. Vi räknar med att resultatet är klart i slutet av året. Dessutom har Fiskeriverket uppmärksammat möjligheten att använda skrämselanordningar på redskap i syfte att hålla tumlare borta. Det är en metod som bl.a. används i USA.
Fru talman! Jordbruksministern! Var jordbruksministern får sin uppgift om fem tumlare per år ifrån vet jag inte. Det stämmer inte med det som står i Artdatabankens lista. Det stämmer inte heller med de samtal jag har haft med Artdatabanken, där man har varit i kontakt med en forskare som just skall doktorera på tumlare. Man säger där att ungefär hundra dödas varje år, och det är ca 8 % av 1 200. Det är alltså en mycket hög siffra. Om jordbruksministern har någon annan uppgift kanske det vore lämpligt att Artdatabanken får ta del av de uppgifterna, eftersom man just nu nytrycker sin bok som handlar om vilka djur som är sårbara i Sverige. Där står denna uppgift att ungefär hundra dödas varje år av fiskeredskap i Östersjön. Jag hoppas att jordbruksministern tar dessa frågor på allvar. De djur som inte syns diskuteras inte lika mycket som de som vi ser i våra skogar. Men de finns de facto och är en del av den biologiska mångfalden. Både fisk och däggdjur i Östersjön är utsatta för ett mycket massivt miljöproblem. Det finns många olika framför allt organiska kemikalier i Östersjön i betydligt högre halter än i många andra hav. Det kan man också se på tumlarna. Det intressanta är att man när man tog reda på om tumlarna var en egen underart eller ras i Östersjön också tittade på miljögiftsbilden. Man kan se att de tumlare som lever i Östersjön hela året är betydligt mer miljögiftsbelastade än alla andra tumlare. Också detta utgör ett hot, jordbruksministern. I och med detta finns en stor risk för tumlare, som har en mycket låg reproduktion - en tumlarhona kan i bästa fall få en tre, fyra ungar som når vuxen ålder. Miljögifter, framför allt PCB, gör att reproduktionsförmågan minskar. I det perspektivet kan hundra tumlare av 1 200 som fastnar i fiskeredskap vara det som avgör om arten kan finnas kvar eller inte. På samma sätt hade vi en diskussion om den viltlevande laxen. Där ansåg den expertgrupp som Margareta Winberg i dag hänvisar till att vi skulle ha ett absolut moratorium på laxfiske för att klara den viltreproducerande laxen. I det fallet lyssnade man inte på expertgruppen. Det är litet märkligt att man väljer att lyssna när det passar. Jag vill påstå att den expertgruppen var tillsatt för att titta på fisk. När det gäller tumlare har kunskapen än så länge varit ganska liten, men den börjar komma nu. Tumlarna drunknar på ett djup av mellan noll och hundra meter. Det handlar alltså inte bara om bottengarnen utan även om garn som ligger högre upp. Man kan se att det är många unga djur som drunknar. Det hänger ihop med att de lär sig. Som situationen är i dag är det inte acceptabelt. Vi måste från svensk sida visa att vi menar allvar med resolutioner av det här slaget. Vi måste visa att Sverige är en nation som vill gå före när det gäller att bevara en biologisk mångfald. Då måste vi också titta på de däggdjur som finns i Östersjön. De är inte många, och de minskar. Om fisket utgör ett hot måste vi se till att det minimeras, eftersom det hot som kanske egentligen är det största för Östersjön, nämligen miljöhotet, är så otroligt besvärligt att komma till rätta med. Det beror till stor del på att det inte riktigt finns en vilja att förbjuda kemikalier, men också på att många av dessa ämnen finns och kommer att finnas kvar i cirkulation under oerhört lång tid även om vi i dag skulle förbjuda samtliga. Jag är inte riktigt nöjd med svaret, Margareta Winberg. Jag anser att Sverige borde ha en betydligt tuffare attityd och att vi kunde göra mer. Jag vill höra mer om detta. Hur tänker Margareta Winberg agera i EU? Skall vi utnyttja EU för att komma längre? Eller skall vi ställa oss bakom att allting måste ske gemensamt, och att det därför inte kommer att ske någonting? Vad kommer att hända?
Fru talman! Vi har litet olika siffror. Hundra tumlare per år säger Gudrun Lindvall, och jag säger fem. Det är svårt att här utreda var dessa olika siffror kommer ifrån och varför de är olika. Möjligen kan det vara så att den siffra Gudrun Lindvall har avser inte enbart Östersjön utan också Västerhavet. Den siffra jag använde avsåg bara Östersjön. Det är Berggren m.fl. som under 1995 har gjort den här analysen. Den expertgrupp inom EU som vi fick igenom och som kommit med sin rapport skulle titta på lax och även på andra bifångster. Man har då kommit fram till detta resultat. Det är klart att man också har lagt in ett socio-ekonomiskt perspektiv. Man säger t.ex., att om man förbjuder dessa saker så blir det inte lönsamt att vara fiskare i Östersjön. Det är en aspekt som vi naturligtvis också måste väga in i vårt ställningstagande. Självfallet får man inte driva det så långt att man därmed hotar arten. Men jag anser att vi för dagen inte har de kunskaperna som säger att om vi tillåter drivgarn också i fortsättningen så är arten hotad. Vi kommer att fortsätta arbetet med ett forskningsprojekt på det sätt jag har sagt, och Fiskeriverket arbetar vidare med frågan. Det är de två svar som jag kan lämna för dagen.
Fru talman! Tack, jordbruksministern, att det nu kom: det är inte bara den biologiska mångfalden som man tittar på, utan det är det socio-ekonomiska. Tyvärr är det ofta så, att när man skall titta på vad man behöver göra för att klara den biologiska mångfalden och för att klara hotade arter är det inte till syvende och sist det som fäller avgörandet, utan det är om det är ekonomiskt lönsamt att ta hänsyn till hotade arter eller inte för dem som bedriver t.ex. fiske, jakt, skogsbruk, eller vad det nu kan vara. Ofta är det tyvärr inte det. Detta är ett stor och svårt dilemma. Det finns i dag arter som är akut hotade av det svenska skogsbruket, eftersom det inte lönar sig att bedriva ett hänsynsfullt skogsbruk. Det pågår fortfarande viss jakt på t.ex. hermelin, som knappt finns, därför att man inte riktigt bryr sig om den biologiska mångfalden. Vi har arter som är uppförda på Den siffra som jag har gäller Östersjön. Det handlar om hundra tumlare i Östersjön av 1 200. Då måste frågan om biologisk mångfald också få ha betydelse ekonomiskt. Hur värderar man för framtiden att det existerar en biologisk mångfald, Margareta Winberg? Det är ett problem vi ständigt hamnar inför. Det går inte att få en beräkning på vad den biologiska mångfalden betyder i pengar. Därmed kommer den alltid till korta. Vad är tumlare värda? Vad är akut hotade lavar och svampar värda? Vad är fåglar värda? Det finns inget svar. Därför måste vi ha attityden att vi skall göra allt vi kan för att behålla de arter vi har på jorden. Det anser jag är en av våra mänskliga plikter. Vi har olika uppfattning, och Miljöpartiet kommer att fortsätta att driva på i dessa frågor. Jag skulle vilja sluta med bjuda in jordbruksministern och alla andra till det möte som vi har med Odd Lindberg kl 13.30 i rum L 4:17 här i riksdagshuset. Han är f.d. fälttillsyningsman från Norge och är här för att driva på så att Sverige blir en av flera nationer som säger nej till den jakt på sälungar som Norge är på väg att återuppta.

Fru talman! Beatrice Ask har i en interpellation ställt frågor som rör skolans åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism. Bl.a. undrar Beatrice Ask vilka initiativ jag avser vidta för att skolpersonalen skall kunna ingripa aktivt mot elever som konsekvent bryter mot skolans regler. Låt mig inledningsvis hänvisa till det svar jag gav i kammaren den 21 november förra året på en fråga från Göthe Knutson om spridning av nazistsymboler i skolorna. Jag redovisade då utförligt min och regeringens uppfattning i frågan. Jag framförde bl.a. att skolan har ett ansvar för att rasistiska åsikter och yttringar inte får stå oemotsagda och att skolan tydligt skall visa vilka värderingar som gäller. Jag framförde också att det är lokalt som man skall avgöra på vilket sätt man bäst skall bekämpa främlingsfientlighet och rasism i skolan och att detta arbete måste ske i samarbete med all personal och inte minst i samarbete med elever och föräldrar. I skolans arbete med åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism måste utgångspunkten vara att handlingar som inte tolereras i det övriga samhället inte heller skall accepteras i skolan. På många skolor görs redan i dag ett bra arbete för att utveckla skolans tolerans, demokrati och respekt för alla människors lika värde. Vissa skolor har t.ex. i en handlingsplan slagit fast vad som skall gälla och hur man skall agera i enskilda fall. Skolan är inte någon värdeneutral plats. Skolans uppgift är att hävda, värna och utveckla de grundläggande demokratiska värderingarna om alla människors lika värde, om respekt för varandra och om tolerans. Skolan får aldrig huka, om dessa värden hotas. I grundskoleförordningen respektive gymnasieförordningen finns bestämmelser om disciplinära åtgärder mot elever som uppträder olämpligt. Bl.a. finns möjlighet till avstängning av en elev i gymnasieskolan. Någon möjlighet att avstänga ett skolpliktigt barn från undervisningen finns inte, vilket Beatrice Ask också påpekar i sin fråga. Avstängning är en ingripande åtgärd. Det är inte något medel för akuta situationer utan är snarast det sista steget i en räcka av åtgärder mot en elev med svårartade problem. För egen del är jag övertygad om att det främst är med kunskap och öppen diskussion som man bekämpar främlingsfientliga och rasistiska åsiktsyttringar. Det är det långsiktiga arbetet med attitydpåverkan genom fri debatt som enligt min mening är det mest effektiva. Förbudet har funnits sedan 1933. Det innebär bl.a. att den som bär uniform eller en liknande klädedräkt som utmärker bärarens politiska meningsriktning skall dömas till böter och att det som olovligen burits skall förklaras förverkat. Det är ännu för tidigt att säga vad översynen kommer att mynna ut i. En utgångspunkt för översynen är emellertid att man inte bör acceptera att någon öppet bär starkt provocerande nazistiska symboler. Ingripande av rektorer mot elever som burit nazistiska symboler har anmälts till Justitieombudsmannen. JO har också på eget initiativ tagit upp ett fall där en rektor tagit hand om material innehållande nazistisk propaganda samt drogpropaganda. Tidigast i mars kan beslut från JO väntas. Många myndigheter arbetar nu med olika insatser för att bekämpa våld och rasism. Barn och ungdomsdelegationen t.ex. har tillsatt en arbetsgrupp mot rasistiskt våld. Gruppen, som skall arbeta under 1996, skall lämna förslag som syftar till att bl.a. motverka och förebygga rasistiskt våld. Regeringen har också tillsatt en statsrådsgrupp mot våld. Den har till uppgift att samordna regeringens insatser på detta område. Syftet med gruppens arbete är att få en helhetssyn på de åtgärder som vidtas och att ta ett samlat grepp mot våldet. Inom regeringskansliet pågår vidare ett arbete med att ta fram ett nationellt brottsförebyggande program. För beredningen inom departementen har en arbetsgrupp tillsatts med företrädare för Justitie , Social , Civil , Arbetsmarknads och Utbildningsdepartementen. Ett underlag har utarbetats av Brottsförebyggande rådet, , där också skolans roll i det brottsförebyggande arbetet belyses. Målsättningen är att det nationella brottsförebyggande programmet skall presenteras under våren. Skolan har alltså en viktig uppgift i att hävda våra grundläggande värden och fostra eleverna till demokratiska medborgare. Jag anser att skolan måste bli bättre på den uppgiften. Jag avser därför att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att på olika sätt underlätta samverkan mellan myndigheter och föreslå åtgärder som stöder skolans fostrande arbete med demokrati, tolerans och respekt. Det är inte en kartläggning av skolans fostrande uppgifter som behövs i första hand, utan stöd och hjälp i det konkreta arbetet. Dessutom följer Skolverket i ett särskilt projekt hur värdegrunden enligt den nya läroplanen omformas i praktisk undervisning och allmänt förhållningssätt. Ett antal skolor har anmält sitt intresse för att arbeta med utveckling inom detta område. Skolverket kommer under två år att bidra till utvecklingsarbetet genom att bl.a. stå för viss del av kostnaderna.

Fru talman! Låt mig först tacka för skolministerns svar. Vi är helt överens om att skolan inte kan vara en värdeneutral plats och att det är nödvändigt med ett aktivt och engagerat arbete i skolorna för att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Skolministern nämner också exempel på utredningar och annat som kan vara till stöd för skolornas arbete och som bedriver ett arbete som jag tycker är bra. Bakgrunden till min interpellation är emellertid att jag har uppfattat att det bland skolans personal i vissa situationer är svårt att hitta de verktyg och påföljder som man uppfattar att man behöver. I vissa fall har skolpersonal kritiserats för ingripanden som synes både logiska och rimliga. Det gäller t.ex. rektorer som har beslagtagit nazistiska flygblad och som inte accepterar att sådana delas ut på deras skola. Det gäller rektorer som skickat hem högstadieelever som trots upprepade samtal och olika aktiviteter envisas med att komma till skolan iklädda nazistiska symboler. Det finns också fall där rektorer kritiserats för att de har skickat hem elever som under lång tid på ett mycket brutalt sätt mobbat och utövat våld mot sina skolkamrater. Barn och ungdomar prövar ständigt vuxenvärldens gränser. Det är, tycker jag, fullt rimligt - ofta nödvändigt - att inte ge ungdomar samma frihet som gäller för vuxna. Därför blir det fel när Skolverket kritiserar skolans personal för att de tar sitt vuxenansvar. Jag anser att det är fullt rimligt att förbjuda elever t.o.m. att svära i skolan eller använda grova uttryck. Det kan aldrig vara yttrandefrihetens mening att det skall vara fel. Man skall helt enkelt inte få bete sig hur som helst i skolan. Det gäller i synnerhet när ungdomar många gånger på ett från början naivt sätt blir verktyg för extrema och antidemokratiska rörelser och deras propaganda. Nazistiska rörelser i Sverige i dag växer. De är mycket fokuserade på ungdomar och på mycket unga ungdomar, bl.a. genom sin musikrörelse. Därför tycker jag naturligtvis att det är bra - det var också min önskan med den här interpellationen - att ett arbete för att komma med förslag om vad skolorna skall göra när det gäller skolans fostrande uppgifter över huvud taget kommer tillstånd. det är ju där problemet ligger - trots samtal och förebyggande arbete hotar eller förnedrar sina kamrater. Är det i varje läge rimligt att elever får vara kvar i skolan? Eller kan skolministern tänka sig någon form av regler för att skilja eleven från skolans ordinarie verksamhet och gemenskap? Jag vill också rätta till vad jag uppfattar som en missuppfattning i svaret och upprepa frågan om skolministern anser det befogat att kartlägga vilka problem skolorna upplever när det gäller det fostrande arbetet. Vad som skall åstadkommas behöver ju inte beskrivas - det framgår av läroplan och annat. Men i svaret får jag intrycket att man tror att jag tycker att man skall lista vad som ingår i skolans uppgifter. Däremot har jag inte klart för mig - det kanske skolministern kan ge besked om - hur vanligt det är att skolans personal upplever de konflikter som ibland beskrivs i medier och i ett antal JO-ärenden. Mängden ärenden som har dykt upp på senare tid gör i varje fall mig bekymrad. Jag skulle väldigt gärna vilja ha fakta i målet. Det måste ju också vara grunden för det arbete som skall göras av den arbetsgrupp som skolministern tänker tillsätta. Min fråga är alltså om skolministern kan bidra med kunskap i just den här frågan om hur vanligt det faktiskt är.
Fru talman! Den utveckling som vi ser och har sett under ganska lång tid när gäller en viss uppluckring av normer samt bristande hänsyn och tolerans är något som vi måste ta mycket större ansvar för. Vi måste fundera över varför det har blivit så här och vilka motkrafter vi måste mobilisera för att få en ändring till stånd. Jag ser en koppling mellan mobbning, främlingsfientlighet och rasism. Förekomsten av detta har sin upprinnelse i en människosyn där man inte anser att alla människor är lika värda, och där man inte kan tolerera människor som är annorlunda, ser annorlunda ut eller tycker annorlunda. För att komma till rätta med detta måste man som förälder först inse vikten av en fostran som lär barnen att man skall visa respekt, förståelse och hänsyn för alla människor. Detta är inga honnörsord som man skall använda enbart i högtidliga sammanhang. Detta måste omsättas i vardagliga situationer, exempelvis vid matbordet, i umgänget med kamrater och mor och farföräldrar, i undervisningen, på rasten, i föreningslivet osv. Föräldrarna har en oerhört viktig roll. Personalen på daghemmet, i skolan och på fritids, liksom vuxna i allmänhet har också ett stort ansvar för fostran och normbildning. Men då gäller det att vi verkligen är goda förebilder och att vi vägleder våra barn och ungdomar rätt. Att avstänga ett barn från skolan anser jag vara något av de vuxnas misslyckande. När en sådan situation uppstår är det många vuxna som på olika sätt svikit barnet. Det är angeläget att skolan tar hjälp av kompetens utanför skolan, som t.ex. Brottsförebyggande rådet eller andra engagerade människor och föräldrar så snart man upptäcker att något håller på att gå snett. Jag vet att detta görs i många kommuner, men jag tror att man kan göra mer utifrån ett grundläggande resonemang om rätt och fel och fastställande av riktlinjer för handlande. De här frågorna kanske är något för föräldrainflytandet i skolan. Att avskilja ett barn eller en ungdom från skolan innebär enbart att man flyttar problemet utanför skolan, kanske utan någon som helst kontroll. Självklart skall skolan inte vara någon frizon där svensk lag inte skall gälla. Brott som begåtts i skolan skall naturligtvis anmälas och få den rättsliga prövning som krävs. Här har det riktats en del kritik mot skolan när man där har försökt att lappa över i stället för att vidta de åtgärder som krävs. Eleven måste emellertid få behålla sin plats i skolan och få all den hjälp och det stöd som är möjligt för att komma till rätta med de oegentligheter som uppstått. Min erfarenhet är att många av de yttringar som mobbning, främlingsfientlighet och rasism är uttryck för egentligen är uttryck för ungdomarnas egna tillkortakommanden och ofta ett rop på hjälp och stöd från oss vuxna. Därför önskar jag att skolan tidigare och mer medvetet arbetar för att motverka uppkomsten av dessa yttringar, som är ytterst allvarliga i sig och som helt kan ödelägga unga människors liv.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. Omfattningen på det visar att det finns ett engagemang i frågan. När skolministern säger att skolan inte skall vara en värdeneutral plats klingar det som ljuv musik i mina öron. Det har inte alltid låtit så från det parti som skolministern företräder. Vi är också överens när det gäller öppenhet och att diskussioner är det första vi måste ta till. Men nu handlar det om de fall då det inte hjälper. Det måste finnas en tydlighet från hela vuxenvärlden, inte minst från skolan. Är det möjligt att utifrån vad som sägs i läroplan och skollag hindra elever från att bära kläder eller andra attribut som klart strider mot skolans grundläggande värderingar? Går det att förhindra att musiktexter och andra skrifter med klart rasistiskt innehåll sprids på en skola? Jag ser det här som ett test på om målsättningsformuleringarna i läroplanen betyder någonting i praktiken. Det är ju tänkt att de skall göra det. Skolan skall förmedla att alla människor är lika mycket värda, att människolivet är okränkbart. Hur går det ihop med att det inom skolans område förekommer budskap om att förintelsen skall upprepas, att invandrare skall dödas, att den ariska rasen är överlägsen osv.? Skolministern säger att det är viktigt med stöd i det konkreta arbetet. Det är just det det handlar om. Både skolministern och jag har tidigare arbetat som lärare och vet vilka problem som kan uppstå när inte samtalet hjälper. Det finns rektorer som har beslutat att omhänderta flygblad med rasistiskt innehåll. Det finns rektorer som har beslutat att skicka hem elever som vägrat plocka bort nazistsymboler från sina kläder. De har JO-anmälts, som vi har hört. Skolverket har yttrat sig. I vissa fall har de kritiserat rektorernas handlande, i andra fall har de uttryckt sig mycket luddigt. Så länge rektor och lärare har försökt att påverka elever genom samtal har de enligt Skolverket stöd av skollag och läroplan, men inte om de vidtar andra åtgärder. Vad anser skolministern? Räcker läroplanen och skollagens innehåll för att bekämpa rasistiska uttrycksformer på annat sätt än med ord? Om så inte är fallet behöver vi ändra lagen.
Fru talman! Den vanmakt som Beatrice Ask vältaligt beskrev och som man känner på en del av de skolor där man ställs inför problem med våld, rasism och nazipropaganda känner även vi som deltar i den här debatten. Våld, rasism och nazipropaganda är ett allvarligt samhällsproblem som också finns i skolorna. Den vanmakt man känner i skolan är nog inte direkt kopplad till skolan utan till detta samhällsproblem i sig. Det är också en del av bakgrunden till vår diskussion. Det är viktigt att komma ihåg. Jag fick en fråga om hur vanligt det är att man i skolan känner att man inte vet hur man skall agera. Jag kan inte svara på det. Jag tror inte att det finns något svar. Jag tror att man inte kan och inte heller bör skilja på var gränsen går för vad man kan göra i skolan och den vanmakt man känner för ett samhällsproblem som också finns i skolan. Vi kan slå fast att vi har en uppgift att förbättra skolans demokratiskt fostrande uppgift. Min uppfattning är att vi har tillräckligt tydliga riktlinjer i läroplan och skollag och att det bör räcka. Vi talar tydligt om att skolan inte är en värdeneutral plats. Skolan skall inte bara förhindra sådana brott som är olagliga i samhället i övrigt, utan skolan skall också aktivt arbeta för att hävda, värna och utveckla våra grundläggande demokratiska värderingar. Om det skulle visa sig att det inte finns tillräckligt stöd i lagar och förordningar för ett sådant agerande är jag självklart beredd att pröva frågan. När det gäller att justitieombudsmannen har valt att granska vissa ärenden vill jag säga att vi skall vänta med debatten tills JO har tagit beslut i frågan och inte spekulera i var ett beslut skulle hamna. Debatten vinner på att vi sparar den diskussionen. Min uppfattning är klar: Skolan har till uppgift att fostra demokratiska medborgare. Skolan har till uppgift att hävda, värna och utveckla grundläggande demokratiska värderingar. Det kan man inte göra om man samtidigt tillåter rasism och nazipropaganda på skolan. Jag menar att det är oförenligt med skolans demokratiskt fostrande uppgift. Jag är därför glad att man på många skolor har vågat agera och visa handlingskraft och civilkurage. Även om jag tror att det behövs stöd för det konkreta agerandet ute i skolorna skall vi nog akta oss för att stödja på ett sådant sätt att vi reglerar ytterligare. Det kan i stället bli en hämsko. I de grundläggande demokratiska uppgifter som finns i samhället och där skolan har en viktig uppgift handlar det om omdömet i mänskliga kontakter och i den dagliga samvaron med barn och ungdomar. Det behövs stöd, men jag är inte säker på att det behövs fler regler.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det som vi talar om naturligtvis är ett samhällsproblem som kommer till uttryck i skolans arbete, och inte ett skolproblem i första hand. Likväl är skolan en av de få platser där vi har möjlighet att nå alla elever. Därför är arbetet med att sprida demokratiska värderingar, skapa tolerans osv. oerhört väsentligt. Skolministern hoppas att vi har de regler som behövs. Det gör jag också. Jag är glad över beskedet att det finns en beredskap att pröva frågan om så inte är fallet. Jag är inte heller tvärsäker på att reglerna är otillräckliga, men däremot uppfattar jag att det har skapats osäkerhet om vad som gäller. Vare sig osäkerheten beror på det sätt på vilket reglerna är skrivna, eller om den används som något slags dålig ursäkt för att inte agera är det ett faktiskt problem. Därför ser jag fram emot arbetsgruppen som kommer att se över frågorna, så att vi kan få någonting att hända. Jag uppfattar att detta är oerhört allvarligt. I ett mobbningsfall i Stockholmstrakten under den senaste tiden ingrep man inte, därför att man inte ansåg att en elev fick avstängas. Agneta Lundberg talade varmt för att man skall ge ungdomar som beter sig illa stöd och hjälp. Jag delar den uppfattningen. Men det är inte så enkelt att bara prata när man står inför en 15-åring med knogjärn, metallhättor på kängorna och huvudet fullt av rasistiska idéer. Under tiden man pratar sparkar och slår han sina kamrater. Man kan använda den svenska lagen, men det är viktigt att hantera detta. När jag ändå har ordet vill jag gärna säga att det är riktigt att vi inte skall diskutera JO-ärenden. Jag vet också att skolministern inte får yttra sig i enskilda ärenden, och det är inte heller någon som begär det. Jag törs i varje fall säga att jag är litet bekymrad. Skolverket gör nämligen ena dagen tolkningar av läroplaner, lagar och regler som innebär att man kritiserar rektorer som visar handlingskraft när det gäller att ingripa mot nazistiska tendenser och nazistisk propaganda, och nästa dag tycker att det är fel om eleverna har skolavslutning i kyrkan och sjunger psalmer. För de flesta i den svenska allmänheten skapar detta en väldigt bisarr bild av vad skolmyndigheterna står för, och därför är det väsentligt att vi reder ut detta. Vi måste veta vad som faktiskt gäller. Det är en politisk uppgift. Det finns en formulering i skolministerns svar som jag gärna vill uppmärksamma. Jag tror att den är ett olycksfall i arbetet. Angående politiska uniformer står det att en utgångspunkt för översynen inom Justitiedepartementet är att man inte skall acceptera någon som öppet bär starkt provocerande nazistiska symboler. Jag vill gärna påpeka att jag inte kan komma på några ickeprovocerande nazistiska symboler, framför allt inte på barn och i skolan. Det är alldeles självklart att det över huvud taget inte finns några lämpliga nazistsymboler som passar på barnkläder. Jag utgår ifrån att direktiven är mer generellt skrivna, men i detta arbete måste man också ta sig mödan att se detta i barns och ungdomars perspektiv.
Fru talman! Vi har fått ett tydligt besked av skolministern att de regler och förordningar som finns i dag räcker som underlag när man vill bekämpa uttryck för främlingsfientlighet och rasism i skolan. Jag har fått besked om att JO-beslutet inte kommer i mars, utan vi får vänta på det till maj. Vi får föra den debatten då. Uppenbarligen tycker inte Skolverket att detta är lika självklart som skolministern gör. I ett s.k. stödmaterial som skickades ut från Skolverket för ungefär ett år sedan, och som handlade om hur man skulle handskas med främlingsfientlighet och rasism betonas den grundlagsfästa åsiktsfriheten. Det är självfallet riktigt. Sedan slås fast att det aldrig går att förbjuda vare sig kläder eller musik på grund av utseende eller innehåll. För att belysa vad detta egentligen handlar om vill jag återge ett par texter ur Vit makt-musik som gavs ut förra året i Sverige. Ja, nu skall ni få se, även om ni inte vill, hur den ariska eliten tar 6 miljoner till. De som inte är med oss, de skall rensas ut. Sionismens imperium krossar vi till slut. Ett annat exempel: Den s.k. förintelsen - hur länge skall vi lida för den? En hög med lögner som hålls vid liv om oskyldiga 6 miljoner människoliv. Ge mig bevis på att den har ägt rum. Innan dess viker jag ej en tum. Jag säger: Ge mig bevis på att den har ägt rum. Innan dess viker jag ej en tum. Det är denna typ av texter det handlar om. Om skolan inte kan förhindra att de sprids, var går då gränsen?
Fru talman! Jag kan upprepa vad jag har sagt: Min bedömning i dag är att de lagar och regler vi har räcker. Skulle det vid prövning visa sig att de inte räcker för att förhindra att den typ av propaganda, som Inger Davidson ger exempel på, kan spridas på våra skolor är jag beredd att agera. Låt oss göra den prövningen först. Jag delar inte den litet svepande kritiken av Skolverket som myndighet. Som jag säger i mitt svar tycker jag dock att det är angeläget att vi nu tillsätter en arbetsgrupp som skall titta på hur våra myndigheter gemensamt - det är flera myndigheter som har att agera på detta område - skall kunna bli mer effektiva och tydliga i sitt arbete och i sitt stöd på den lokala nivån. Det är ändå i den konkreta skolan som det konkreta arbetet skall utföras. En 15-årig ungdom som begår grova våldsbrott i skolan är självfallet straffmyndig, Beatrice Ask. Det är ett kriminellt beteende som inte på något sätt är tillåtet bara för att det sker i skolan. När vi diskuterar vad som är skolans uppgift är det viktigt att komma ihåg det som vi talar om i andra sammanhang, nämligen hur skolan behöver utvecklas. Det är oerhört viktigt, särskilt när det gäller frågor som är så grundläggande som våra demokratiska värderingar, att skolan utvecklar ett samarbete med hemmen och föräldrarna. Man måste bygga upp ett samarbete med eleverna i skolan. Det är i princip aldrig en majoritet av eleverna som accepterar våld, mobbning, rasism eller nazipropaganda i en skola. Det är ett fåtal elever som gör det. Det är viktigt att ta emot stödet från alla de elever som vill någonting annat med sin skola. Man måste också ta stöd av all personal som finns i skolan, de som finns i närsamhället och av föräldrarna. Det är oerhört viktigt att handlingsplaner, diskussioner och beslut om hur man skall agera i konkreta fall i en konkret skola inte bara fattas i slutna rum på rektorsexpeditionen. Det måste bli en diskussion där hela skolan blir involverad. Detta är också en av skolans viktiga uppgifter i en demokratisk fostran.
Fru talman! Jag tror att vi är ganska överens, och jag är som sagt, precis som tidigare, ganska nöjd med skolministerns tydlighet i frågorna. Jag vill bara understryka att det naturligtvis är viktigt att skolans arbete stärker dem som tänker rätt, dem som inte mobbar och inte är rasister. Skolan måste också samverka med hemmen. Dessvärre är det de som tänker rätt och som inte utövar våld och annat, som mår allra sämst när denna samverkan inte finns. Det är de som utsätts för propagandan, våldet och bekymren, och därför skall man naturligtvis arbeta med den gruppen. Det är en av anledningarna till att jag tycker att vi skall se över reglerna för avskiljning. Jag anser nämligen att det finns exempel där det helt enkelt inte är rimligt att en individ får förstöra dag efter dag för väldigt många andra barn och föräldrar. Ibland beror problemen på ett bristande samarbete mellan hem och skola. Men dessvärre finns det också vuxna som inte alltid står upp för demokratiska värderingar. De stödjer inte, utan undergräver tvärtom skolans fostrande uppgifter. Just därför är det så viktigt att skolan är tydlig, och icke en värdeneutral plats. De barn som har denna typ av föräldrar eller omgivning måste få ett sunt stöd någonstans i sin uppväxt. Det sunda stödet skall skolan alltid stå för.

Nu besvaras frågor från kammarens ledamöter till regeringen. Statsrådet Jan Nygren är förhindrad att närvara på grund av sjukdom. Det ankommer därför på de statsråd som är närvarande att inom sig fördela frågorna inklusive de frågor av mer övergripande karaktär som var avsedda att besvaras av statsrådet Nygren.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Jörgen Andersson angående vindkraftsbidraget. I höstas gjordes ju en överenskommelsen mellan Miljöpartiet och regeringen, och det avsattes 100 miljoner till vindkraften i form av ett investeringsbidrag på 35 %. I dag är de här pengarna slut, och det finns ansökningar hos NUTEK på ungefär 120 miljoner. Det saknas alltså 20 miljoner. I övrigt har det skett överklaganden i fråga om mellan 60 och 100 miljoner på länsstyrelser, i kammarrätter och i Koncessionsnämnden. Jag skulle nu vilja fråga statsrådet Jörgen Andersson om regeringen har för avsikt att komma igen med ett fortsatt stöd för vindkraften senare i vår, t.ex. i tilläggspropositionen.
Herr talman! Vi gav i höstas, som Per Lager säger, ett tilläggsanslag på 100 miljoner därför att vi ytterligare ville stimulera vindkraften. Något tilläggsanslag i vår är inte aktuellt. Däremot förutskickar jag att frågor rörande stöd och ekonomiska styrmedel till olika energislag kommer att tas upp i de energiöverläggningar som startar i maj med företrädare för de olika partierna. Jag ser därför möjligheter att då behandla frågan. Något extraanslag är emellertid för närvarande inte aktuellt.
Herr talman! Problemet med stödet till de förnybara energikällorna är att när stödet upphör så upphör också verksamheten, eftersom den är så beroende av stödet. Stödet på 35 % till investeringar i vindkraft är kanske inte avgörande, men det kanske skulle vara det om stödet låg på 25 %. Får man inte det stödet upphör förmodligen väldigt mycket av byggandet, och det skulle vara synd, för vi är inne i en ganska god utveckling när det gäller vindkraften. Vindkraften skulle vara ett väldigt nyttigt alternativ.
Herr talman! Också det Per Lager nu säger är korrekt. Ursprungsbidraget var 25 %, och om bidraget hade legat kvar på den nivån hade pengarna räckt längre. Men det var riksdagen som höjde procentsatsen till 35 %.
Herr talman! I riksdagsdebatten den 8 december förra året i samband med stat-kyrka-beslutet påtalade jag i anslutning till en motion det märkliga i den konstruktion som uppstår om riksdagen genom lag föreskriver att medlemsavgiften till Svenska kyrkan efter relationsändringen helt skall grundas på inkomst av tjänst och vara proportionell mot den inkomsten utan tak. Det blir egendomligt om kyrkan själv inte skulle kunna bestämma om kyrkoavgiftens konstruktion, och de här reglerna blir särskilt orimliga om de också skall gälla för frikyrkosamfunden, som vill ha uppbördshjälp med sina medlemsavgifter. Jag uppfattade det kyrkoministern sade i debatten som att hon var positiv till att Riksskatteverket skulle utreda möjligheten att införa en uppbördshjälp till Svenska kyrkan och samfunden som skulle vara oberoende av de nuvarande reglerna i kommunalskattelagen. Jag har nu hört rykten om att Riksskatteverket inte har fått något annat uppdrag än att utreda en uppbördshjälp som enbart grundas på medlemsavgift/kyrkoavgift som är proportionell mot inkomst av tjänst utan tak.
Herr talman! Jag kan inte erinra mig debatten så exakt som Lennart Hedquist gör. Det som har skett är att Riksskatteverket har fått ett uppdrag, och man kommer att redovisa hur man skall hantera detta vid april. Det är ett tillfälle för bl.a. partierna, som ju har representanter i Kyrka-stat-delegationen, att ställa frågor så att det kan skapas klarhet på den här punkten. Detta handlar om ett utredningsuppdrag. Nästa steg blir att ta politisk ställning till de förslag som Riksskatteverket eventuellt kommer att lägga fram i frågan.
Herr talman! Enligt protokollet sade jag vid den här debatten: "Jag tror att det är viktigt att man i så fall låter Riksskatteverket, kanske även andra, räkna på vad det egentligen kostar att erbjuda den här uppbördshjälpen. Det är nog en felsyn om man tror att den hjälpen bara kan ske på ett billigt sätt om man har kommunalskattelagens regler i botten på systemet." Kyrkoministern svarade då helt kort: "Detta kommer också att bli Riksskatteverkets uppdrag." Jag menar att det är väldigt viktigt att Riksskatteverket nu ser på de olika möjligheter som föreligger, så att man inte blir låst vid ett system som innebär att Svenska kyrkan och frikyrkosamfunden måste ha en avgift som helt och hållet följer inkomst av tjänst utan tak. Jag kan här bara nämna att kapitalinkomster eller motsvarande i så fall skulle ligga helt utanför systemet. Jag tror att det är viktigt att kyrkoministern ser till att Riksskatteverket utreder även alternativen. Är ministern villig att tillse detta?

Herr talman! Pierre Schori besökte Bosnien i förra veckan. Jag vill fråga honom vilka slutsatser han drar efter sin rundresa i landet och vilka eventuella konsekvenser det kan få för Sveriges fortsatta bistånd till
Herr talman! Var och en av oss som besöker Bosnien blir påmind om att vi lever i ett tudelat Europa, att det finns två Europa - ett fredligt och ett krigiskt. Varenda by har tydliga spår av terror. Det är en resa i terrorns landskap man gör där, och man kan inte bli optimist efter att ha besökt landet. Fortfarande finns det stora byar och samhällen som lever isolerade från vatten, elektricitet, värme och kommunikationer på grund av att de är enklaver, isolerade öar, omgivna av en annan etnisk grupp. Det verkar som om inte ledarna är mogna för fred, fastän folken hungrar efter detta. Ett av de svåraste problemen som jag ser det är Daytonavtalet, som nu är tre månader gammalt, devalveras dagligen. Det finns inte en chans att leva upp till några av de väsentliga slutsatserna i avtalet. Det gäller bl.a. flyktingarna. Av de 2 eller 3 miljoner flyktingar som skall komma hem igen räknar man i Daytonavtalet med att 800 000 skall få komma hem i år. Detta är fullkomligt omöjligt. Det finns inga hem att återvända till. Det finns inga skolor att skicka barnen till. Stora områden är kraftigt minerade. Det andra problemet har beröringspunkter med det första. Flyktingarna är inte dummare än att de väntar för att se vad som kommer att hända när de främmande militära styrkorna, som nu är en fredsfaktor, drar sig tillbaka om nio månader. Där är en slutsats som är viktig för det internationella samfundet som nu har investerat så mycket politiskt, ekonomiskt, humanitärt osv. Vad skall hända när tiden går ut i december? Vad kommer hända med freden? Har man hunnit överbrygga decennier av hat på denna korta tid? Det är fullkomligt otroligt. Därför måste vi börja tänka på tiden efter IFOR-styrkan. Nu hindras detta av att amerikanerna har valkampanj, men vi européer måste börja tänka, agera och förbereda. För svenskt vidkommande betyder det att vi skall fortsätta den stora insats som vi gör ekonomiskt, humanitärt och militärt med civilpolis osv., men också förbereda återkomsten för flyktingar. Det som behövs och efterfrågas där nere i första hand är utbildad personal - lärare, arkitekter, ingenjörer, stadsplanerare. Då får vi planera tillsammans. Jag har diskussioner med Leif Blomberg om hur vi bäst skall kunna gagna ett återvändande.